Herr talman! Lars Sundin har frågat finansministern om regeringen avser att vidta åtgärder som minskar de ekonomiska risker som nu vilar över många ideellt arbetande föreningar med anledning av förväntade krav på socialavgifter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Arbetsgivare skall betala socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter på de löner som arbetsgivaren har betalt till sina arbetstagare. Arbetsgivaravgifter tas också ut på ersättningar till den som anses vara uppdragstagare. Regeringsrätten har i en dom funnit att viss ersättning som en idrottsförening betalat ut till en ishockeyspelare är att jämställa med ersättning för förvärvsarbete. Föreningen var därför att anse som arbetsgivare i förhållande till ifrågavarande person. Den utgivna ersättningen skulle ingå i föreningens avgiftsunderlag för debitering av tillkommande arbetsgivaravgifter. Regeringsrätten har alltså givit uttryck för vad som är att anse som gällande rätt i ett särskilt fall med dess speciella omständigheter i fråga om ersättningsbelopp m.m. Det är en uppgift för de tillämpande myndigheterna att ta ställning till hur domen kommer att återverka på likartade fall. Det kan konstateras att det föreligger ett behov av vägledning för dessa bedömningar. Jag har erfarit att arbete pågår med att utarbeta allmänna råd för de lokala skattemyndigheternas handläggning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gertrud Sigurdsen för svaret på min fråga. Regeringen har tydligen inte något uppslag till eller någon idé om hur man skall minska eller undanröja det ekonomiska hot som nu vilar över många idrottsföreningar när de drabbas av utgifter som de inte har räknat med och som de därför inte har budgeterat. Jag förstår att idrottsföreningarna är oroliga och upprörda. De fick t.ex. i december 1984 av riksskatteverket information om skatter och avgifter m.m. för år 1985. Där står under rubriken Arbetsgivaravgift: ”Som arbetseller uppdragstagare betraktas bl.a. funktionär, tränare, vaktmästare och styrelseledamot men normalt inte idrottsmän.” Föreningarna har alltså betalat ATP-avgifter för t.ex. tränare och lagledare men inte för spelarna, allt enligt anvisningarna. Naturligtvis, herr talman, har inga seriösa föreningar något emot att betala ATP-avgifter för sina spelare, under förutsättning att de när spelarkontrakten skrivs känner till detta. Det är retroaktiviteten som de är upprörda över och inte kan acceptera. Det rör sig också om stora belopp. Delar statsrådet Sigurdsen min uppfattning att det finns en risk för en rad konkurser i Idrottssverige när ATP-räkningarna nu kommer att sändas ut?
Herr talman! Regeringen är inte ovetande om detta. Företrädare för idrottsrörelsen har för regeringen redovisat de problem som uppkommer om retroaktiva avgifter skall tas ut. Denna fråga studeras alltså inom regeringen. Vi har också i skrivelse från Riksidrottsförbundet av den 3 oktober fått en redovisning av hela problematiken, och skrivelsen med de förslag som där läggs fram bearbetas för närvarande inom departementet.
Herr talman! Det är stora belopp som det rör sig om. För ett lagi elitserien i ishockey kan det gälla omkring 800 000 kr. för 1984 och för en snart allsvensk klubb i min hemstad, Elfsborg, 300 000 kr. för 1984. Det är inte bara elitidrotten som drabbas när dessa räkningar, som man inte har varit förberedd på, skall betalas, utan det kan också på sikt få konsekvenser för breddidrotten, ända ut i minsta knatteidrottsförening. Det är alltså risk för en rad konkurser i Idrottssverige, och det gör mig orolig.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat vilka åtgärder som planeras för att en omprövning av sjukoch föräldrapenningen för studerande skall komma till stånd. Det nuvarande systemet för studerandes sjukoch föräldrapenning infördes den 1 januari 1985. Genom detta gavs stora grupper studerande ett bättre ekonomiskt skydd under sjukdom. Vissa förbättringar genomfördes också i föräldraförsäkringen. Det problem vad gäller vissa studerandes sjukoch föräldrapenning som Gullan Lindblad nu tar upp är betingat av metoden att dividera den sjukpenninggrundande inkomsten med 365 för att beräkna en försäkrads sjukpenning. Studiestödsutredningen, vars förslag låg till grund för det nya systemet för studerandes sjukoch föräldrapenning, förordade ett förändrat delningstal för beräkning av de studerandes sjukpenning. I propositionen av samma uppfattning. I avvaktan på övergripande lösningar var utskottet inte berett att förorda några särbestämmelser för studerande i detta avseende. Erfarenheterna av det nya regelsystemet för studerandes sjukoch föräldrapenning följs fortlöpande inom regeringskansliet. Innan en närmare analys av de ännu ganska korta erfarenheterna har kunnat göras är jag inte beredd att föreslå åtgärder för att ompröva det nuvarande systemet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret, som jag tyvärr inte är helt nöjd med. Jag hade hoppats att statsrådet skulle ha svarat att det kommer ett förslag från regeringen om en omprövning. Jag har själv varit med om att fatta beslut i den här frågan, men när det visar sig att ett beslut får så negativa konsekvenser som det här är fråga om, anser jag att vi i riksdagen kan fatta ett bättre beslut. Som statsrådet Sigurdsen säger har en del studerande fått förbättringar genom det nya systemet. De som särskilt drabbas av systemets nackdelar är vissa vuxenstuderandegrupper och doktorander. Jag kan meddela att vi i utskottet har fått många propåer i det här ärendet. Jag har själv fått många brev och telefonsamtal. Flera av oss i utskottet har blivit uppvaktade i frågan, bl.a. av elever från Forsa folkhögskola, som har pekat på de mycket negativa konsekvenserna vad gäller sjukoch föräldraförsäkringen till vuxenstuderande. Jag vet också att LO har skrivit till regeringen och begärt en omprövning, speciellt vad gäller de elever som uppbär särskilt vuxenstudiestöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning och utbildningsbidrag för doktorander. Jag dristar mig att fråga statsrådet Sigurdsen: Kan vi inte, när utvärderingarna har gjorts, förvänta oss någon form av förslag från regeringen i frågan?

Herr talman! Det är riktigt att vi har uttalat oss för en förändring. Jag har också konstaterat att Gullan Lindblad själv deltog i det beslut som fattades först i socialförsäkringsutskottet och sedan naturligtvis också i riksdagens kammare. Detta är en fråga om bl.a. vilken teknik man skall använda för att lösa problemet. Det är inte så enkelt att finna en bra teknik i det här sammanhanget. Dessutom rör det sig här om rätt stora kostnader, och det gäller därför att finna möjligheter att finansiera en förändring. Men för dagen har jag inget annat besked att ge än det jag har gett i mitt svar.
Herr talman! Till detta vill jag säga: Detta handlar ändå om en speciallagstiftning, och jag anser därför att man kan stifta en speciell lag vad gäller beräkningsgrunderna och tillämpa andra beräkningsgrunder än dem som enligt riksförsäkringsverket är de vanliga. Man kan gå fram på olika vägar: Man kan låta den nya studietidssjukpenningen utesluta vissa studerandegrupper, som LO har föreslagit. Man kan koppla på den gamla sjukpenningen under ferietid, eller också kan man beräkna ferietidssjukpenningen med ett annat mått än det man i dag tillämpar. — Jag hoppas fortfarande att vi får ett sådant förslag från regeringen.

Om kompensalionsni Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat om det finns andra skäl än vän idelp ensionsför: ekonomiska att inte omedelbart återställa kompensationsnivån i delpensäkringen sionsförsäkringen till 65 96. I sin fråga hänvisar Margé Ingvardsson till de överskott som delpensionsförsäkringen lämnat under de senaste åren. Jag vill påpeka att dessa överskott är en del av den totala ekonomin och har använts för att reglera tidigare underskott inom delpensionsförsäkringen och att det först under innevarande år åter samlas medel i delpensionsfonden. När det gäller frågan om från vilken tidpunkt kompensationsnivån i delpensionsförsäkringen skall återställas till 65 76 har i regeringsförklaringen sagts att detta skall ske under valperioden. Innan frågan är slutligt behandlad inom regeringen är jag inte beredd att ange någon exakt tidpunkt för när återställandet skall ske.
Herr talman! Några ekonomiska skäl mot att återställa kompensationsnivån i delpensionsförsäkringen finns inte längre. I år beräknas fonden ge ett överskott på 880 milj.kr., och ett återställande skulle kosta ungefär 250 milj.kr. Man kan då se att det överskott som finns i år alltså skulle räcka åtminstone tre år framåt. Vidare belastar delpensionsförsäkringen inte heller statsbudgeten totalt, och man kan alltså inte heller koppla ihop den med budgetunderskottet, eftersom det är fråga om en fond, som betalas med arbetsgivaravgifter. Det finns således inga ekonomiska skäl att inte omedelbart fullfölja det vallöfte som har getts. Därför blir jag litet orolig över att det kanske är andra skäl som ligger bakom det förhållandet att ingenting görs. Socialministern säger i sitt svar att innan frågan är slutligt behandlad inom regeringen kan vi inte få besked om någon exakt tidpunkt när återställande kan ske. Menas därmed att man inte är överens inom regeringen om att man skall återställa kompensationsnivån, eller tänker man göra några andra förändringar inom delpensionssystemet? Det har nämnts i debatten att det eventuellt skulle vara möjligt att genom olika åtgärder begränsa den personkrets som skall komma i åtnjutande av möjligheterna till delpension. Är det något sådant vi har att vänta eller kommer regeringen att snarast möjligt fullfölja sitt vallöfte?
Herr talman! Regeringen står fast vid sitt vallöfte att under valperioden återställa nivån på delpensionen till 65 26. Regeringen är fast besluten att leva upp till vad som på det här området har uttalats i regeringsförklaringen, vilket är exakt detsamma som det som sades i vårt partis valmanifest.
Herr talman! Att få ett förslag på det här området genomfört fr.o.m. nästa år är såvitt jag förstår redan nu en omöjlighet. Det kan bli aktuellt först 1987. Skall det kunna ske är det angeläget att regeringen lägger fram en proposition. Eftersom det inte längre finns några ekonomiska skäl att anföra borde man ganska omedelbart kunna lägga fram ett sådant förslag. Om det bara är administrativa förenklingar av systemet som fördröjer det kan man ju återkomma med förslag när kompensationsnivån är återställd.

Herr talman! Maud Björnemalm har frågat mig om jag anser att kunskaperna om och kontrollen av de läkemedel som introduceras på marknaden är tillräckliga och vad som kan göras för att undvika händelser som de som biverkningarna av läkemedlet Sulfapral orsakat. Läkemedelskontrollen är numera betydligt strängare vid prövningen av nya läkemedel än som var fallet när läkemedlet Sulfapral registrerades år 1961. Sverige anses tillsammans med USA ha den strängaste läkemedelskontrollen i världen. Sverige har dessutom kanske det bästa övervakningssystemet för de läkemedel som finns ute på marknaden. I stort sett har vi bra läkemedel. Sådana allvarliga biverkningar som rapporterats för Sulfapral är dess bättre sällsynta. Socialstyrelsen har räknat ut att 2 patienter per 100 000 patienter som behandlats med detta läkemedel har fått allvarliga biverkningar. Risken för biverkningar är således låg. Regeringen ser emellertid självfallet allvarligt på frågan om läkemedlens biverkningar. Innevarande budgetår har socialstyrelsen getts ökade resurser för sin viktiga uppgift att noga följa upp biverkningar och vid behov vidta åtgärder. Utgångspunkten måste alltid vara att fördelarna med ett läkemedel skall uppväga dess nackdelar. Jag vill nämna att 1983 års läkemedelsutredning, som avslutar sitt arbete under våren 1986, överväger bl.a. hur vi skall kunna göra läkemedelskontrollen effektivare och förstärka informationen till patienterna och personalen inom hälsooch sjukvården.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Om vi nu har en sträng kontroll av läkemedel måste man fråga sig hur detta kunde hända och framför allt hur man undviker liknande tragedier i framtiden. Det sägs att effektiva läkemedel ger biverkningar. Den nya hälsooch sjukvårdslagen innebär såvitt jag förstår att patienterna måste ha ordentlig information om den behandling som läkarna föreslår. Det måste väl också innefatta information om de mediciner som läkaren skriver ut, alltså även information om biverkningar. Jag undrar vilket ansvar socialstyrelsen har. Enligt uppgift fick socialstyrelsen mellan åren 1965 och 1979 in 561 anmälningar om biverkningar som gällde Sulfapral, varvid socialstyrelsen 1980 rekommenderade stor återhållsamhet med utskrivning av läkemedlet. Men det dröjde ända till 1984 innan Sulfapral försvann på marknaden. Enligt uppgift kan socialstyrelsen inte stoppa ett läkemedel. Om inte socialstyrelsen har möjligheter att stoppa ett läkemedel — vem har då den möjligheten? Socialstyrelsen ger ju ut allmänna råd och anvisningar i många avseenden och borde kanske ges i uppdrag att utfärda råd och anvisningar för hur läkarna skall informera patienterna om den medicin de skriver ut och skapa ordentliga rutiner för hur läkarna skall rapportera eventuella misstankar om biverkningar.
Herr talman! Som jag sagt i mitt svar är ju risken för biverkningar mycket liten, men det är klart att vi ser allvarligt på det som inträffar. Eftersom vi nu har en statlig läkemedelskommitté, parlamentariskt sammansatt, som har till uppgift att se över vår läkemedelslagstiftning, tycker jag att det finns en garanti. Om kommittén finner att det behövs större effektivitet och en utbyggnad av informationen, kommer kommittén säkerligen att föreslå detta. Betänkandet skall lämnas under första halvåret 1986.

Herr talman! Jan Hyttring har frågat om jag avser att lägga fram förslag med anledning av betänkandet avgivet av utredningen om förtroendevalda i försäkringskassorna. Som framgår av propositionsförteckningen till innevarande års riksmöte avser regeringen att under november månad lägga fram en proposition om ökad förtroendemannamedverkan i försäkringskassorna.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det skall alltså komma en proposition om ökad förtroendemannamedverkan i försäkringskassorna, och det är ju ett mycket positivt svar. Jag befarar emellertid, herr talman, att det bygger på den utredning som går under namnet ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna. Jag vill berätta litet grand om saken och fråga om det är så, att regeringen i sin proposition ansluter sig till det förslag som utredningen har lagt fram. Förslaget innebär nämligen för riket i dess helhet att man tar bort 1 835 förtroendemän. För Värmlands del betyder det att man minskar antalet förtroendemän med 103. Som resultat av utredningsförslaget skulle det bli 15 ledamöter, utsedda av landstinget, vilka skall sitta i det som nu kommer att kallas socialförsäkringsnämnden. Vi har 16 kommuner i Värmland, varför det blir inte ens en ledamot per kommun. Det här är alltså vad man kallar ökat förtroendemannainflytande. Jag vill fråga socialministern: Är det detta förslag som kommer att läggas fram i propositionen?
Herr talman! Jag har svarat att det enligt propositionsförteckningen kommer att läggas fram en proposition i november. Innehållet i propositionen kommer att framgå när propositionen läggs på riksdagens bord. För dagen kan jag naturligtvis inte diskutera innehållet i en proposition som ännu inte är färdig.

Herr talman! Alf Svensson har frågat justitieministern om han avser att vidta åtgärder som stärker respekten för sjukvårdspersonals samvetsbetänkligheter att delta i vissa arbetsuppgifter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som svar på Alf Svenssons fråga vill jag börja med att hänvisa till det svar som dåvarande utbildningsministern Lena Hjelm-Wallén lämnade den 24 april 1984 på en interpellation framställd av Tore Nilsson om medverkan till ändringar i gällande bestämmelser för barnmorskeutbildningen. Frågan gällde befrielse från utbildning avseende insättning av spiral som preventivmedelsåtgärd. Utbildningsministern anförde då bl.a. att barnmorskeyrket är rättsligt reglerat och att endast den som fått legitimation som barnmorska har rätt att utöva yrket. Barnmorskeutbildningen måste förbereda för alla de arbetsuppgifter som en barnmorska har inom hälsooch sjukvården. Frågan om sjukvårdspersonalens medverkan vid aborter har behandlats i regeringens proposition om familjeplanering och abort. Som framgår av propositionen har socialstyrelsen meddelat anvisningar om hälsooch sjukvårdspersonalens medverkan vid abort. Min uppfattning är alltjämt densamma som jag framförde i propositionen, nämligen att socialstyrelsens anvisningar ger tillräckliga garantier för sådan personal som finner abort oförenlig med sin etiska och religiösa uppfattning att slippa delta i abortarbete. Alf Svenssons fråga anser jag med detta besvarad.
Herr talman! I flera års tid har kristna sjuksköterskor kämpat för sin rätt att utbilda sig till barnmorskor utan att tvingas sätta spiral på patienter. Hittills har åtminstone fem barnmorskeelever gått miste om sin legitimation. Två fick sin legitimation med ett nödrop, och åtminstone en har avbrutit sin utbildning. De barnmorskor och barnmorskeelever som vägrar sätta spiral hävdar att livet börjar vid befruktningen. Därför är det nu angeläget att få veta hur jag skall tolka statsrådets svar, som jag självfallet tackar för.

De barnmorskor som arbetar i förlossningskliniker och på BB-avdelningar sysslar ju inte med att sätta spiraler. Barnmorskor som skall sätta spiral måste ha en speciell utbildning utöver sin barnmorskeutbildning och skaffa sig en speciell liten legitimation utöver barnmorskelegitimationen för att få möjlighet och rätt att verka inom preventivmedelsrådgivningen. Vore det inte rim och reson, statsrådet Sigurdsen, att man respekterar denna lilla grupp utifrån deras samvetsbetänkligheter?
Herr talman! Utöver det jag har anfört i mitt svar vill jag hänvisa ytterligare till det som Lena Hjelm-Wallén sade i sitt interpellationssvar, där hon också pekade på den möjlighet som finns för en legitimerad barnmorska, som av etiska skäl inte anser sig kunna utföra vissa arbetsuppgifter, att komma överens med sin arbetsgivare om en lämplig avgränsning av arbetsuppgifterna. I övrigt vill jag upprepa att jag tycker att det är till fyllest med de anvisningar som socialstyrelsen har gett ut.
Herr talman! Det låter mycket tilltalande, om det vore så att barnmorskeeleverna fick komma överens med sin arbetsledning om att inte behöva vara med om att sätta spiral. Men man får ju inte ut legitimationen! Man blir aldrig barnmorska, om man inte ställer upp på den en och en halv timmes utbildning som det lär handla om, när man skall lära sig att sätta spiral.

Herr talman! Alf Svensson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att direktiv och information om aids tillställs berörd skolpersonal. Skolöverstyrelsen och socialstyrelsen har i en gemensam skrivelse till samtliga högstadieoch gymnasieskolor i maj 1985 lämnat information om sjukdomen aids. Som informationsmaterial överlämnades bl.a. den av socialstyrelsen utarbetade informationsbroschyren om aids som finns att hämta på alla apotek och skriften ”Pass Upp” med råd till ungdomar som reser utomlands. Skolledningen ombads att se till att skoleleverna redan före terminsslutet fick information om risken för smitta. Vid aids-delegationens första sammanträde i juni fick socialstyrelsen bl.a. också i uppdrag att utarbeta ett särskilt informationsmaterial om aids för skolan. Ett videoprogram anpassat för att användas i skolundervisningen, t.ex. i undervisningen om sex och samlevnad, förbereds för närvarande av socialstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Dagligen får vi i massmedia höra och se att myndigheter påtalar hur allvarlig aids-sjukdomen är och vilken spridningsrisk den för med sig. Alla här känner väl till detta. Samma dag som jag läst och hört om detta frågade jag några skolelever: Vad vet ni om denna sjukdom? Jag kan försäkra socialministern att jag uttrycker mig positivt om jag säger att kunskapen var bristfällig. Någon kan göra gällande att jag frågade statistiskt sett fel grupp. Men vi är välalla överens om, herr talman, att denna sjukdom är så allvarlig att det inte får finnas någon grupp som inte är informerad. Jag tänkte att det kanske vore rimligt att fråga speciellt berörd skolpersonal, så jag ringde runt till skolläkare och skolsköterskor. Man tillstod att man visst hade fått någon liten broschyr före sommaruppehållet, men man var besvärad över att man inte visste bättre hur man skulle informera. Nu har jag läst i tidningarna och också fått svar från statsrådet om att någonting är på gång. Jag tycker kanske att vi har haft så lång tid på oss att det nu är hög tid att det görs en rejäl och massiv informationssatsning, förslagsvis med studiedagar eller temadagar för att verkligen informera de riskgrupper som det handlar om, eftersom vi alla tillhör riskgrupperna efter vad vi har fått veta.
Herr talman! Jag har i mitt svar redovisat vad som gjorts när det gäller skolorna. Det är beklagligt om inte det material som kommit fram har använts i det avsedda syftet. Jag delar helt Alf Svenssons uppfattning att det är hög tid, att det är angeläget med en massiv information till alla grupper. Jag kan försäkra Alf Svensson att aids-delegationen och andra som arbetar med dessa frågor också bedriver en mycket intensiv verksamhet. Vi skall exempelvis inom den närmaste tiden ha speciella överläggningar med storstadskommunerna när det gäller missbrukarna. Vi har ju nu klart för oss att det är i denna riskgrupp smittspridningen sker allra snabbast. Jag håller alltså med om att vi skall sätta till alla resurser som vi har för att sprida information om aids.
Herr talman! Jag tvivlar inte en sekund på att socialministern verkligen kommer att sätta till resurser. Jag skulle bara vilja säga att när denna informationsbroschyr gick ut före sommaruppehållet kan det tänkas att vi litet till mans inte hade uppfattat denna fråga så alarmerande som vi gör i dag.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat finansministern bl.a. om han har möjlighet att stoppa Aktiebolaget Trav och Galopps planer på att höja radpriset på V65 från nuvarande 60 öre till en krona. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara på frågan. I koncessionen för ATG finns inte någon begränsning av insatsbeloppets storlek för V65 angiven, och det finns således inga hinder för ATG att höja insatsbeloppet. Det ankommer på ATG:s styrelse att göra denna bedömning. Jag vill tillägga att jag för egen del inte delar Sten Anderssons oro för att en radprishöjning kommer att leda till minskade skatteintäkter för staten och till ekonomiska svårigheter för travsporten. Det bör också uppmärksammas att en oförändrad andel av insatserna tillfaller spelarna.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

Men när Tipstjänst beslutade höja sitt radpris blev egendomligt nog ATG:s styrelse tvingad att anordna en telefonkonferens mellan Sverige och Australien, därför att man från huvudmannen fått underhandsbesked om att man också skulle höja priset på V65-avgifterna. Statsrådet säger att han inte är orolig för att detta kan medföra problem för svensk travsport. De som i dag spelar V6S5 är till stor del småspelare, enskilda eller i bolag. Jag skall ta ett exempel. Ett system som i dag kostar omkring 85 kr. kommer efter höjningen att kosta 144 kr. Jag tror inte att svenska folket har de resurserna, framför allt inte de hundra tusen V65-spelarna, så att de kommer att kunna öka sina insatser. Risken är att man behåller sin insats, och det innebär att chanserna att vinna minskar dramatiskt. Jag hoppas att jag har fel, men jag är rädd för att vi får en situation med en dramatiskt minskad omsättning och mycket stora problem framöver för svensk travsport. Det är dock en business som sysselsätter 5 000 heloch deltidsanställda runt om i vårt land. Tack vare en ganska hygglig ekonomi har svensk travsport i dag nått stora framgångar. Risken är stor att dessa kommer att försvinna på grund av den planerade höjningen.
Herr talman! Utvecklingen av V65-spelet tycker jag inte ger anledning att dra slutsatsen att det skulle finnas risk för kris inom sporten. Det finns en koppling mellan den höjning tipset har aviserat av sitt radpris och ett höjt vinsttak. Samma koppling finns inom V65. Jag vill också slutligen säga att 60 öre år 1979, då den senaste höjningen gjordes, motsvarar ungefär 1 kr. 5 öre i dagens penningvärde.
Herr talman! Det finns ingen anledning att blanda in inflationen i detta sammanhang. När det gäller denna koppling, att man i framtiden skulle kunna få 2 milj.kr. i pris som vinst på V65, kan jag säga att den chansen har man redan i dag med den omsättning vi nu har. De senaste tre veckorna hade man vid två tillfällen kunnat dela ut tre vinster på 2 miljoner, ifall man hade haft den möjligheten. Jag tror dock att den möjligheten kommer att försvinna framöver. Svenska folket kan inte öka sin insats med nästan 70 76 som det här är fråga om. Jag är rädd för att detta på sikt blir dödsstöten för den för närvarande mycket framgångsrika svenska travsporten.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig vid vilken avtalsnivå för år 1986 det inte är möjligt för regeringen att hålla tillbaka en ökad arbetslöshet. Den fråga Bengt Wittbom har ställt till mig går inte att besvara på ett sådant sätt att en viss lönekostnadsökning kopplas till en viss arbetslöshetsnivå. Konjunkturinstitutet antar i sin nyligen publicerade höstrapport att timlönerna, räknat som total kostnadsökning per timme, ökar med 6 970 år 1986. Den svaga produktionsoch sysselsättningsutveckling som institutet då förutser visar att 6 26 lönekostnadsökning år 1986 är för mycket. Enligt min mening måste vi komma ner till en lägre lönekostnadsökning om vi skall kunna realisera våra höga sysselsättningsambitioner. I regeringsdeklarationen underströks att värnet om sysselsättningen är och förblir den viktigaste uppgiften för regeringens ekonomiska politik. Alla ansträngningar kommer därför att göras för att denna uppgift skall kunna lösas.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Bengt K. Å. Johansson för ett rekorderligt och rejält svar. Jag frågade arbetsmarknadsministern om samma sak och fick svar för en vecka sedan. Men det svaret var inget svar. Nu har vi fått besked om — för att uttrycka det på vanlig svenska i stället för på den kanslioch byråkratsvenska som vi i riksdag och departement normalt kommunicerar med varandra på — att ni när ni träffar parterna på Rosenbad säger att ni har ett direkt ansvar för den arbetslöshet som kommer att inträffa om lönekostnaderna, på grund av de avtal som kommer att träffas, hamnar på en nivå som tt.o.m. ligger under 6 90. Det beskedet har vi fått av Bengt K. Å. Johansson. Det är vi tacksamma för. Jag hoppas bara, herr talman, för att fatta mig kort, att Bengt K. Å. Johansson och Kjell-Olof Feldt lyckas hålla Anna-Greta Leijon stången när det gäller att realisera detta. Skälen till att jag önskar er lycka till är goda, för detta är er enda chans att, som statsrådet själv säger, klara era höga sysselsättningspolitiska ambitioner.
Herr talman! Det finns i de uttalanden och de uppfattningar som har kommit till uttryck här i riksdagen ingen motsättning mellan vad statsministern har sagt, vad Anna-Greta Leijon har sagt och vad jag har sagt nu.
Herr talman! Jag tycker att Bengt K. Å. Johansson skulle ha struntat i den sista repliken. Men det är roligt att något av statsråden i den här långa frågerundan faktiskt ger en replik, så att vi får en chans att diskutera de frågor som ställs. Men inlägget var onödigt, för nu är det inte klart längre var ni står. Jag förstår inte riktigt hur ni skall klara ut det. År från år har Sverige levt med situationen att för höga avtal har skapat växande arbetslöshet. Vi går in i den försämrade konjunkturen med sämsta tänkbara arbetsmarknadspolitiska förutsättningar. Så här kan vi inte fortsätta. Det finns bara en väg ur detta, och det är ansvarsfulla avtal. Ni försökte en metod förra gången med vad Stig Malm kallade ”kafferep” på Rosenbad. Det gick inte. Bortsett från ”kafferepen” var det precis den här osäkra attityden ni visade. Det var därför ni misslyckades. Bli inte osäkra igen, utan fullfölj era föresatser! Det kommer ni att få vårt stöd för i riksdagen.

Herr talman! Jag hade för avsikt att besvara interpellation nr 14 den 4 november, men då interpellanten är förhindrad den dagen har vi kommit överens om att svaret skall lämnas den 5 november 1985.

Herr talman! Televerket har nyligen föreslagit vissa omläggningar och höjningar av teletaxorna. Med anledning härav har Karl-Erik Persson frågat mig om jag är beredd att medverka till att den, enligt frågeställarens mening, orättvisa fördelningen av taxehöjningen ej genomförs. Barbro Sandberg har frågat mig om jag kommer att bifalla televerkets yrkande, och Margö Ingvardsson har frågat mig om det inte blir för dyrt för folk att ha telefon. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Televerkets förslag innebär för åren 1986 och 1987 bl.a. att abonnemangsavgiften höjs, att markeringsintervallerna för lokalsamtal förkortas och att rikssamtalen blir dyrare på vardagsförmiddagar, kvällar och helger. Samtidigt blir de långväga rikssamtalen billigare. Verket har också angett allmänna utvecklingslinjer för taxestrukturen under de närmaste tio åren och redovisat ett räkneexempel för de närmaste fem åren med vissa inflationsantaganden. Förslagens fördelningseffekter och övriga konsekvenser utreds nu inom kommunikationsdepartementet. När beredningen är avslutad kommer regeringen att ta ställning.
Eftersom Karl-Erik Persson på grund av sjukdom är förhindrad att motta svaret på sin fråga tillåts Margé Ingvardsson att även beröra Karl-Erik Perssons fråga i samband med att hon mottar svaret på sin egen fråga.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag tycker att svaret är positivt så till vida att kommunikationsministern inte direkt försvarar de av televerket föreslagna höjningarna, utan anger att man inom departementet skall se över de fördelningspolitiska effekterna. Det är mycket bra, för de fördelningspolitiska effekterna av det här förslaget är djupt orättvisa. Det är företagen som efterfrågar en snabbare telefonservice, som vill att samtalen kopplas snabbare. Detta är inte de vanliga hushållsabonnenterna så intresserade av. Som vanlig hushållsabonnent kan man faktiskt vänta en stund om linjen skulle vara överbelastad. Men det är hushållsabonnenterna som enligt det här förslaget kommer att få betala för att företagen skall få en utbyggd och förbättrad service. Det är alltså djupt orättvist, och därför är det mycket bra att man skall se över förslaget inom departementet. Många äldre och handikappade har ett stort behov av telefon, eftersom telefonen många gånger måste ersätta en social samvaro med vänner och bekanta. Tidigare har taxepolitiken varit sådan att den fasta avgiften för telefon skulle vara satt så låg att ingen människa av ekonomiska skäl skulle behöva avstå från att ha telefon. Men med de höjningar som televerket föreslår inom en femårsperiod skulle det bli en fördubbling av den fasta årskostnaden för telefon. Då är det uppenbarligen en risk för att de som inte ringer så mycket själva, men som har telefon för att kunna ta emot samtal anser att de inte längre har råd att hålla sig med telefon. Jag hoppas att kommunikationsministern delar vår uppfattning, och jag ställer frågan: Delar kommunikationsministern uppfattningen att den fasta avgiften för telefon skall vara så låg att ingen behöver avstå från att ha telefon?
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är den stora oro som många äldre och handikappade känner inför en eventuell ytterligare kostnadsökning för telefon. Det är just dessa människor som behöver kontakt med omvärlden. Jag vill också nämna att jag fått många positiva reaktioner på att frågan tagits upp i riksdagen. Ur trygghetssynpunkt är det mycket viktigt för de här människorna att till rimliga kostnader dygnet runt ha tillgång till kommunikationsmöjligheter med anhöriga och vårdpersonal. Jag vet av erfarenhet att äldre och handikappade redan i dag många gånger har väsentligt högre telefonkostnader än vi friska, därför att de inte kommer ut i samhället på samma sätt som vi andra. De kan inte hälsa på vänner och bekanta, de kan inte gå på kurser osv. Deras möjlighet att umgås är just telefonen. Televerket har tidigare haft den uppfattningen att låga inträdesoch abonnemangsavgifter skall göra det möjligt för alla att ha telefon. Delar statsrådet den uppfattningen? Jag hoppas det, så att regeringen efter beredningen avslår televerkets förslag.

Herr talman! Inger Hestvik har frågat mig om jag har för avsikt att biträda en önskan om extra statsbidrag för länsväg 293. Vägen har stängts av för all trafik efter höstens översvämningar. Vägverket har funnit att väg 293 måste läggas om i ny sträckning på delen Norr Amsberg-Ängesgårdarna. Vägförvaltningen i Kopparbergs län har därför påbörjat arbetet med att ta fram en arbetsplan för en ny väg. Det arbetet beräknas vara klart till våren 1986. Samtidigt pågår undersökningar för att kartlägga omfattningen av skador på broar och andra vägar i de översvämningsdrabbade områdena. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för åtgärder mot översvämningsskadorna. Berörda länsstyrelser har fått i uppdrag att snarast utreda och rapportera om skadornas omfattning. Enligt min mening är det ännu för tidigt att ta ställning till hur kostnaderna för att åtgärda skadorna skall finansieras. I det konkreta fall som Inger Hestvik tar upp kan en ersättningsväg tidigast börja byggas sommaren 1986. Då bör vi också ha klarat ut hur kostnaderna skall bestridas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Hulterström för svaret. Dalarna är ett av de områden som drabbades av höstens regnande och som därigenom fick skador på bl.a. länets vägnät. Länsväg 293 löper genom min hemkommun Borlänge. Den är en viktig förbindelseled förutom för borlängeborna också för folket som bor i Siljansområdet. När länsväg 293 nu har avstängts på en del som löper längs Dalälven tvingas många att ta nya vägar till sitt arbete och därigenom förlänga sina arbetsresor med upp till tre mil per dag. Vägar brukar i allmänhet kunna repareras, men den vägskada jag här åsyftar har orsakats av att älven grävt en 25 meter djup älvfåra. Att fylla ut den skulle kosta mellan 30 och 40 milj.kr., och vägen skulle ändå inte vara säkrad för älvens framfart i framtiden. En ny väg är, som statsrådet påpekar, på planeringsstadiet — det är bara pengar som fattas för att arbetet skall kunna sättas i gång inom kort. Planerad kostnad för den nya vägen ligger på mellan 12 och 15 milj.kr., alltså betydligt under kostnaden för en reparation. Om vi skulle kunna börja ett vägbygge snart, skulle det dessutom lösa ett annat problem. Vi har i vårt län en oerhört stor byggarbetslöshet. Flera byggnadsprojekt befinner sig i slutfasen med ökad byggarbetslöshet som trolig följd. Att lämna statsbidrag till en ny sträckning av länsväg 293 skulle alltså dels lösa det akuta problemet med väglöst område, dels lösa de trafiktekniska problem som uppstår med bl.a. den tunga trafiken i nuvarande situation och dessutom vara ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Vi ser alltså fram emot ett så snabbt beslut som möjligt om statsbidrag till länsväg 293.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om regeringen kommer att fullfölja arbetet med att etablera fasta förbindelser över Öresund. Svaret på frågan är ja. Arbetet med att utarbeta en regeringsöverenskommelse mellan Danmark och Sverige om fasta förbindelser över Öresund skall fortsätta.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det var ett rakt, rejält och positivt svar. Det är ju alltid med en viss förväntan man ser fram emot att få veta en ny kommunikationsministers syn på frågan om fasta förbindelser över Öresund. Diverse kommunikationsministrars inställning till den frågan har varierat högst påtagligt under senare år. Prot. 1985/86:17 Min fråga till den nye kommunikationsministern var väl närmast att 24 oktober 1985 betrakta som en stilla begäran om ett förtydligande. Vissa uttalanden, Ö SKR EENR dö 7 åtminstone sådana man kunnat se dem återgivna i massmedia, har kanske m åtgärder för att öka flygsäkerheten inte alltid varit lika klara som dagens svar. Det danska folketinget kommer, förhoppningsvis under hösten, att ta ett viktigt avgörande beslut angående fasta förbindelser. I Sverige måste vi naturligtvis avvakta detta. Nu är det ju så att vi inte ligger riktigt i fas med den tidsplan som regeringen och den danska trafikministern tidigare drog upp, i och med att det danska beslutet skjutits framåt i tiden. Men om det kommer ett beslut nu under hösten och om det här beslutet ur svensk synvinkel är positivt, behöver det bara innebära ett halvt års förskjutning av regeringens egen tidsplan. Därför vill jag ställa följdfrågan: Kan det då innebära att vi kan få en proposition på riksdagens bord redan under våren nästa år?
Herr talman! Eftersom det är den danska behandlingen av frågan som har orsakat tidsförskjutningen, är det svårt för mig att uttala mig om hur stor förskjutning det kan bli fråga om. Trafikministrarna skall träffas i mitten av november och diskutera bl.a. den här frågan. Då kanske det klarnar hur det ligger till med behandlingen i det danska folketinget.
Herr talman! Jag är tacksam för detta ytterligare förtydligande. Jag tolkar det positivt och utgår från att regeringen kommer att arbeta så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Jag kommer med fortsatt envist intresse att följa regeringens arbete i denna fråga.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta några åtgärder för att öka flygsäkerheten. Som en allmän bakgrund vill jag peka på att flygsäkerheten i Sverige vid en internationell jämförelse ligger på en hög nivå. Jag kan också nämna att det svenska flygledningssystemet anses vara ett av de mest moderna i världen. Det allvarliga olyckstillbudet över Söderhamn, som Agne Hansson bl.a. refererar till, utreds för närvarande på luftfartsverkets begäran av statens haverikommission. Luftfartsverket har, vilket förtjänar att påpekas, omedelbart vidtagit åtgärder för att öka flygsäkerheten. Verket har bl.a. skärpt regler och rutiner för radiorapportering mellan flygplan och trafikledning. Behovet av ytterligare åtgärder undersöks för närvarande inom verket. Det är därför för tidigt att uttala sig om vilka ytterligare säkerhetsåtgärder 51 som luftfartsverket kan komma att genomföra eller om sådana åtgärder förutsätter regeringens medverkan.

Herr talman! Jag vill på kommunikationsministerns premiärdag i kammarens talarstol tacka för svaret på min fråga. Jag vill också hälsa honom välkommen till ett nytt arbetsområde. Av min fråga framgår att jag tycker att det vore lämpligt att kommunikationsministern omgående i sitt nya arbete funderade över hur vi skall kunna förbättra flygsäkerheten här i landet. Olyckstillbudet för 14 dagar sedan i samband med starten och landningen vid Arlanda tyder på att allt inte står väl till. Sådana här tillbud är ju allvarliga och oroar självfallet många. Därför måste bättre garantier skapas för att vi skall kunna undvika tillbud av detta slag. Bara rena turen räddade dessa två plan med 190 passagerare ombord från en frontalkollision och den katastrof som därmed hade varit ett faktum. Jag tycker inte att man då får slå sig till ro med att konstatera att vi vid en internationell jämförelse ligger högt i fråga om säkerheten och att det svenska flygledningsystemet anses vara bland de modernaste i världen. Ingenting är perfekt så länge vi råkar ut för sådana här incidenter. Därför går arbetet med att öka säkerheten vidare. Jag tycker inte heller att regeringen i detta fall borde avvakta. En fråga som viicentern tagit upp är huruvida man kan minska trängseln i luftkorridorerna vid Arlanda och Kastrup. Vore det inte, herr kommunikationsminister, välbetänkt att fundera över den saken så länge dessa incidenter fortsätter?

Herr talman! I samband med översvämningskatastrofen i Noppikoski raserades järnvägsbron över Ore älv strax norr om Orsa. SJ började omgående efter broraset planera för att bygga en ny bro. Den nya bron beräknas stå färdig senast den 1 juni nästa år. Till dess får SJ:s resenärer åka buss mellan Mora och Sveg medan godstrafiken omdirigeras över andra banor och på vägar. Jag tycker det är en bra idé att, som Sven Henricsson föreslår, använda militärt byggande för övningsändamål för att vid olyckor klara våra allmänna kommunikationer. I det här fallet skulle dock en provisorisk militär bro föra med sig en rad merkostnader. Med hänsyn till detta och till att trafiken i stort sett ändå uppges fungera bra ser jag ingen anledning att ta något initiativ i frågan.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig varför jag dröjer med beslutet att bygga den s.k. Deltavägen norr om Timrå — enligt Molén ett av Sveriges mest lönsamma vägprojekt. Vägbyggandet i landet sker enligt tioåriga planer som revideras vart femte år. Planeringen är starkt decentraliserad och innefattar även det vägbyggande som kan bli aktuellt med sysselsättningseller arbetsmarknadsmedel. I flerårsplanerna för åren 1984-1993 finns den s.k. Deltavägen med planerad byggstart år 1987. Arbetsplanen för vägen fastställdes av regeringen den 27 juni i år. Slutligen vill jag säga att jag inte på något sätt dröjer med beslut om Deltavägen. Det är inte jag som beslutar när enskilda vägobjekt skall påbörjas. Det är vägverkets uppgift enligt den ordning som riksdagen har beslutat.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Ett av skälen till att jag har ställt frågan är att jag velat göra den nya kommunikationsministern uppmärksam på att just byggande av det här vägavsnittet är ett av de mera lönsamma byggprojekt som vi har i vårt land. Jag har också haft för avsikt att göra kommunikationsministern uppmärksam på att Västernorrlands län hamnat mitt emellan Norrbotten, Västerbotten och Helsingforssregionen i form av något slags ingenmansland. Regeringens eventuella trängtan att göra några arbetsmarknadspolitiska eller regionalpolitiska insatser är synnerligen svagt utvecklad. Västernorrlands län, inte minst regionen mellan Sundsvall och Härnösand, tillhör inte, så som många tror, de expansiva regioner som man kan finna på många andra håll. Länet har drabbats av omstruktureringar och avvecklingar av industriell verksamhet, vilket har dragit ner sysselsättningen med uppemot 1 000 personer på mycket kort tid. Avflyttningen är, precis som jag påpekar i frågan, stor och ungdomsarbetslösheten mycket hög. Om man nu, som vägförvaltningen gjort, förberett en sådan lönsam samhällsinvestering som den nya sträckningen av E 4 över Indalsälvens delta är, tycker jag att det vore rimligt om regeringen gick regionen till mötes genom att ge vägverket tillstånd att tidigarelägga investeringen på vägsträckan. Man hjälper då byggföretag, betongindustrier, åkerier och grävmaskinsföretag som uppenbarligen har det mycket besvärligt i det här området. Herr talman! Jag tycker att kommunikationsministern litet grand skjuter över problemet till vägförvaltningen genom att säga att det är statens vägverk som genom sin planering avgör när vägprojekten skall komma i gång. Regeringen har trots allt ändå möjlighet att omprioritera medel via arbetsmarknadsdepartementets titel. Jag vill därför, herr talman, föreslå att kommunikationsministern tar kontakt med arbetsmarknadsministern.

Herr talman! TV-abonnemang kan endast sägas upp kvartalsvis. Margitta Edgren har frågat mig om jag ämnar medverka till att televerket ser över sina rutiner för TV-licensavgifter i syfte att åstadkomma en ändring av detta förhållande. Enligt lagen om avgift för innehav av televisionsmottagare skall den som innehar mottagare erlägga allmän mottagaravgift per kalenderkvartal. I lagen anges att om avgift första gången skall erläggas under löpande avgiftsperiod så skall avgiften sättas ned till det belopp som svarar mot antalet kvarvarande dagar av perioden. Någon motsvarande bestämmelse finns inte då TV-abonnemang sägs upp. Detta har alltid tolkats så att hel kvartalsavgift måste betalas även om abonnemanget sägs upp under löpande kvartal. Det är alltså detta förhållande som är bakgrunden till televerkets debiteringsrutiner.
Herr talman! Tack, kommunikationsministern, för svaret. Svaret är ju ungefär en bekräftelse på vad jag framhöll när jag undrade om kommunikationsministern ville medverka till en ändring. Det står faktiskt i den här blå boken, regeringens redogörelse för de statliga verken, att målparagrafen för televerket är att det skall uppfattas som kundstyrt, effektivt och kvalitetsmedvetet. Mot dessa stolta mål står alltså verkligheten, där konsumentens ställning verkligen är svag. Konsumentombudsmannen har ju också vid ett flertal tillfällen påpekat detta. Allt är en effekt av att televerket arbetar under monopol. Samtidigt är det litet pikant att man inom televerket skyller dessa dåliga rutiner på att de egna datorprogrammen är så gamla, att om man började peta i dem skulle alltihopa komma att haverera. Det pikanta ligger i att vissa delar av televerket samtidigt håller på att profilera sig som experter på programmeringshjälpmedel och datorprogram. Detta sker alltså på samma gång som de egna datorhjälpmedlen är så dåliga. Min fråga kvarstår: Ämnar statsrådet medverka till att televerket ser över sina rutiner för dessa avgifter, så att det inte blir som jag har redovisat i min fråga, nämligen att barn blir tvingade att betala licensavgifter sedan föräldrarna har gått bort?
Herr talman! Konsumentombudsmannen har enligt uppgift granskat televerkets rutiner för uttag av licensavgifter och inte funnit anledning att göra någon anmärkning mot verket. Det jag har upplyst om i svaret är hur — Prot. 1985/86:17 nuvarande lag tolkas. Om Margitta Edgren anser att lagtolkningen bör = 24oktober 1985 ändras på denna punkt får hon aktualisera detta i annan ordning. Det bör i så ; 5 Om statsbidragen till
Herr talman! Jag menar att televerket självt har tolkat lagen fel. Om jag inte kan få fråga om detta i dag ber jag att få återkomma.

Herr talman! Sigge Godin har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att statsbidrag skall utgå till kooperativa daghem och fritidshem som kommunerna inte tar med i sina barnomsorgsplaner. Rätt att erhålla statsbidrag för privata daghem och fritidshem har föräldraföreningar samt ideella organisationer och föreningar. I regeringens proposition om förskola för alla barn, som kommer att behandlas av riksdagen senare i höst, föreslås att bidragen till de alternativa barnomsorgsformerna helt skall jämställas med de bidrag som utgår till kommunernas barnomsorg. Detta är ett uttryck för regeringens positiva syn på bl.a. en ökad föräldramedverkan i barnomsorgen. Antalet statsbidragsberättigade alternativa barnomsorgsformer, till vilka bl.a. föräldrakooperativen hör, har också ökat under de senaste åren. Någon anledning att föreslå förändringar när det gäller kommunens rätt — och ansvar — att själv bestämma om vilka alternativa barnomsorgsformer som skall ingå i kommunens barnomsorgsplan finns inte enligt min mening. Jag avser emellertid att tillsammans med socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet ta upp frågan om behovet av rådgivning och ytterligare precisering vad gäller frågan om statsbidragen till olika alternativa barnomsorgsformer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret — det var ju en liten bit på väg. Skälet till att jag har ställt den här frågan om förskolan i Mjällom är att den drivs som ett kooperativ — föräldrarna turas om att sköta verksamheten med hjälp av pedagogisk personal, som emellertid kan medverka endast några timmar per vecka. Mjällom ligger i en glesbygd, men man har god sysselsättning på orten, och där finns också en lågstadieskola med vilken förskolan har ett mycket gott samarbete. Barnen måste — om de bereds plats inom annan förskola — pendla minst två mil per dag. När de sedan skall börja i årskurs 1 skall de tillbaka och gå i skolan hemma i Mjällom. Föräldrarna har organiserat verksamheten så att alla rimliga krav är 55 uppfyllda: bra, ändamålsenliga lokaler, pedagogiskt riktigt material osv. Föräldrarna har också ambitionen att anställa pedagogisk personal för att höja kvaliteten på verksamheten, men de saknar tyvärr de ekonomiska förutsättningarna. Det förvånar mig verkligen att socialdemokraterna i Kramfors kommun inte delar regeringens positiva syn på alternativa barnomsorgsformer. Och föräldrarna kan naturligtvis inte begripa varför statsbidrag utgår till en exakt likadan verksamhet på andra sidan kommungränsen, nämligen i Härnösand — men alltså inte i Kramfors.
Herr talman! Jag vill inte diskutera enskilda kooperativa föräldradaghem här i kammaren, eftersom jag tror att vi är överens om att det är resp. kommun som skall ta ställning till vilka olika alternativa barnomsorgsformer som man faktiskt skall ta upp i sin barnomsorgsplan. Men jag vill gärna än en gång understryka den positiva syn som regeringen ger uttryck för i propositionen, där de alternativa barnomsorgsformerna jämställs med kommunens egen barnomsorg i statsbidragshänseende. En viktig punkt är — och den är enligt min uppfattning viktig för hela nationen — att de kvalitativa aspekterna kan upprätthållas i de alternativa barnomsorgsformerna. Ett av syftena med den överläggning som vi tänker oss ha med socialstyrelsen och Kommunförbundet är just att diskutera igenom de kvalitativa sidorna och hur man kan utveckla synen på en god barnomsorg i alternativa former. Som direkt svar på frågan när kan jag säga att dessa överläggningar skall komma till stånd eller i varje fall ta sin början redan under denna höst.
Herr talman! Det bådar gott. I Mjällom har man väntat på statsbidraget ganska lång tid nu. Det är helt klart att vi inte behöver diskutera just den här förskolan. Men det positiva är att statsrådet och jag kan vara överens om att något måste göras så att inte statsbidragsbestämmelserna används på detta sätt bara därför att man inte delar regeringens uppfattning. I detta fall delar jag och folkpartiet regeringens uppfattning att vi skall ha en god omsorg men att det skall finnas variationer. Därför behövs kooperativa daghem, inte bara i Mjällom. Vi ser fram mot överläggningarna.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har bett om en redovisning av den senaste befolkningsutvecklingen och regeringens bedömning därav. Under en lång följd av år har vi haft sjunkande födelsetal i Sverige. Både totala antalet barn som fötts och antalet födda barn per kvinna har stadigt sjunkit. Under 1984 fick vi emellertid en ökning av antalet födda barn. I år ser denna ökning ut att fortsätta. Fram till augusti i år föddes det 2 400 fler barn än under samma period i fjol, något som motsvarar en ökning på 5 Zo. Även den s.k. fruktsamhetsnivån, alltså det genomsnittliga antalet födda barn per 63 kvinna, har stigit något. 1983 var den 1,61, i år kan den bli drygt 1,7 barn per kvinna. Samtidigt vet vi att födelsetalen alltid har gått i vågor, även om detta inte har ändrat den långsiktiga trenden. Man får därför akta sig för att med alltför stor säkerhet påstå att utvecklingen nu har vänt. Tvärtom får vi vara beredda på nya svängningar. Det kommer alltid att finnas naturliga uppoch nedgångar i årskullarnas storlek, och från samhällets sida måste man kunna klara sådana förändringar. Det må gälla kapaciteten på förlossningsavdelningar, skola eller barnomsorg. Många har betonat befolkningsfrågans betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen. För att få detta belyst tog jag initiativ till en studie om sambanden mellan befolkning, ekonomi och välfärd. En expertrapport presenterades förra året och visade att sambanden varken är så enkla eller entydiga som många trott. Flera ”myter” kunde avlivas. Jag menar dock att befolkningsfrågan inte bör reduceras till att enbart handla om ekonomi. Det handlar också om känslor, attityder, framtidstro, livskvalitet och andra svårfångade frågor. Mitt intresse utgår från det faktum att det i grunden är fel på ett samhälle där allt fler människor självmant avstår från den glädje och rikedom i livet som barn ger. De låga födelsetalen är en allvarlig varningssignal som vi bör lyssna till. Våren 1983 inbjöd jag därför till en bred debatt om varför det i Sverige — liksom i flertalet andra industrialiserade länder — föds så få barn. Den antologi Gunnar Biörck nämner var inledningen till denna debatt. Från regeringens sida har vi dragit några viktiga slutsatser av den mycket omfattande debatt som följde efter presentationen av boken. På några punkter har vi också fattat beslut om åtgärder som på olika sätt förbättrar barnfamiljernas situation. För det första har vi uppmärksammat barnfamiljernas ekonomi. På regeringens förslag har riksdagen beslutat om att i år genomföra den största barnbidragshöjningen någonsin. Tillsammans med förbättringar inom föräldraförsäkringen, höjda bostadsbidrag och något höjda reallöner innebär det att de flesta barnfamiljer får en påtaglig förbättring av sin ekonomi i år, för första gången på många år. Här kan vi verkligen tala om en utveckling som har vänt. För det andra har regeringen också sökt tillgodose önskemålen om en trygg och bra barnomsorg genom att lägga fram en proposition (1984 2 år skall från 1991 vara garanterade en plats i samhällets barnomsorg. Alla föräldrar skall veta att deras barn har rätt till en plats i den kommunala barnomsorgen, om de så önskar. Det kan vara hos en dagmamma, på daghem, i föräldrakooperativ, öppna förskolor eller någon annan av de många olika barnomsorgsformer som ryms inom den allmänna förskolan. Den tredje fråga vi särskilt uppmärksammat — och som befolkningsdebatten i hög grad kretsat kring — är den om arbetstidens längd. Inte minst i storstäderna innebär åtta timmars arbetsdag och långa restider att barnfamiljer lever under en hård press. Därför är det en viktig diskussion som nu kommit i gång i arbetstidsfrågan. Jag tror det är viktigt att många engagerar sig i denna diskussion och att flera olika alternativ prövas. Från socialdemokratisk sida har vi också sagt att vi är beredda att prioritera småbarnsföräldrarnas behov och låta dem gå före vid en förkortning av arbetstiden. Till sist har debatten i befolkningsfrågan också visat hur viktiga våra attityder till barn och föräldraskap är. Människors vilja att föda och fostra barn påverkas mycket av hur omvärlden ser på och stöttar barn, ungdomar och deras föräldrar. Det grundläggande ansvaret för barnen, deras utveckling och välbefinnande ligger hos föräldrarna. Det gäller såväl barnens materiella som andra levnadsvillkor. Om föräldrarnas ansvar för sina barn försvagas kommer också samhället att försämras, av den enkla anledningen att barn behöver sina föräldrar för att själva kunna utvecklas till mogna och ansvarstagande individer. Därför får samhällets stöd aldrig syfta till att ta ifrån föräldrarna ansvaret för sina barn, utan endast fungera som komplement till detta. Samhällets insatser skall alltså utgå från — och stärka — den inneboende vilja som finns hos alla människor att ha barn och ta ansvar för barn. Det är från den utgångspunkten vi har velat uppmärksamma befolkningsfrågan. Det är också från den utgångspunkten familjepolitiken och det sociala reformarbetet — nu liksom tidigare — har utvecklats och är några av den svenska arbetarrörelsens viktigaste områden.

Herr talman! Tillåt mig att först tacka statsrådet Ingvar Carlsson för det i vissa stycken utförliga svaret på min interpellation.

Ingvar Carlsson har givetvis rätt i att det fordras längre observationstid för att med någon säkerhet kunna bedöma ändringar av trender inom befolkningsutvecklingen. Den mera omedelbara orsaken till att jag på nytt tog upp frågan nu var en uppgift i slutet av sommaren från SCB om en ökning av fruktsamheten i Sverige sedan slutet av 1983, en ökning som främst har gällt kvinnor mellan 25 och 35 år och som kan förmodas representera ”uppskjutna födslar”. I de yngre åldrarna sägs däremot barnlösheten öka, trots att viljan till flera barn där uppges vara stor. Även om det är för tidigt att tala om ett trendbrott förefaller det ändå möjligt att så kan visa sig vara fallet. Jag ställde i min interpellation frågan om man kan relatera den nu redovisade ökningen till de större årgångar som föddes på 1940 resp. 1960-talen och i fråga om vilka födelsekurvornas vågrörelser nu kan tänkas åter slå igenom. På den här frågan har jag inte fått något svar — och inte heller på den om ökningen berott på att fler kvinnor skaffat barn eller att någon viss grupp mödrar skaffat sig fler barn än tidigare varit gängse. Har möjligen statsrådet något ytterligare att säga härom? Av ett siffermaterial som man från SCB tillhandahållit mig framgår också att Sverige inte längre har något europeiskt bottenrekord i fråga om barnafödande. Däremot har vi, tillsammans med Holland och Schweiz, en av de högsta medelåldrarna vid det första barnets födelse, nämligen mer än 26 år —- ett förhållande som anses minska villigheten och kanske möjligheten till flera barn. Även med den blygsamma — och på längre sikt ovissa — ökning i födelsetalen som nu iakttagits uppnår vi naturligtvis inte den återväxt som skulle innebära att den hittillsvarande svenska befolkningen förblev någorlunda konstant. ”Avvecklingen” — för att använda statssekreterare Carl Johan Åbergs uttryck — fortsätter ungefär som den har gjort nu i åtskilliga decennier, även om den till en tid kan maskeras av att medellivslängden samtidigt ökat. Någon rädsla för ett framtida tomrum behöver man nog knappast numera hysa i den folkvandringstid i vilken världen lever och väl under överskådlig tid kommer att leva. Sverige är redan ett land med många språk, många religioner, många kulturer och många familjebegrepp, andra än våra, och allt talar för att denna utveckling kommer att förstärkas av sin egen dynamik. I en tidigare debatt i kammaren tillät jag mig citera ur Gustav Möllers direktiv till 1935 års befolkningskommission — det är i år 50 år sedan: ”Intet folk med oförsvagad livsvilja och livskraft kan inför den i vårt land nu konstaterade utvecklingstendensen underlåta att vidtaga energiska åtgärder för att få en ändring till stånd.” Detta var väl också det budskap ett enhälligt socialutskott — och riksdagen —så sent som år 1975 förmedlade. Åren har gått, och SCB har utfört den ena beställningen efter den andra och även själv tagit initiativ. Några andra ”energiska” åtgärder har däremot inte varit särskilt påtagliga. Kanske beror detta på en pågående omvärdering av de tidigare frågeställningarna. Är det något särskilt med svenskarna? Varför just svenskar i Sverige? Varför är det angeläget att uppmuntra till barnafödande här, när det finns så många nödlidande barn i världen utanför oss? Dessa frågor ställs allt oftare. Det finns inga rationella svar att ge på sådana frågor, bara irrationella, men även sådana kan ha sin egen ofrånkomlighet. Till sist återstår bara argumentet att de flesta människor egentligen önskar sig barn, kanske t.o.m. flera, men denna deras önskan motverkas av ett föga barnvänligt samhälle och en mer eller mindre kommersiell propaganda för egocentriskt ”självförverkligande” i åldrar som naturen avsett för fortplantning. Ingvar Carlssons anförande i dag föreföll mig vittna om en mer relativistisk syn och mera dämpade ambitioner än tidigare i den framtidsfråga som den svenska befolkningsutvecklingen representerar.

Till sist betonade Ingvar Carlsson emellertid också att ansvaret för barnen ligger hos föräldrarna. Detta är måhända en intressant, ny trevare. Är det därför att det börjar bli tomt i statens kassa — och framdeles också i kommunernas — som ansvaret nu försiktigt återförs från ”samhället” till föräldrarna? Vad det än är — låt oss i lugn och ro sätta oss ned och analysera vad ett sådant uttalande skulle kunna innebära och vilka öppningar det möjligen kan erbjuda för ett samarbete på bredare bas, för det är kanske inom familjen mera än inom samhällets institutioner som ”livsviljan” kan omhuldas och få ett bättre genomslag.
Herr talman! Som Gunnar Biörck i Värmdö sade betonade vice statsministern i sitt svar föräldrarnas ansvar för sina barn. Det är bra, utmärkt bra. Ännu bättre hade det varit om något i statsrådets svar hade visat att regeringen också var beredd att vidta åtgärder för att göra det möjligt för föräldrar att kunna och få ta sitt ansvar för sina barn. Så är emellertid inte fallet. Det som skrämmer mig är den självgodhet som i stället präglar svaret. Regeringen är nöjd, utomordentligt nöjd, med de åtgärder som vidtagits och som planeras. I själva verket kännetecknas de tre gångna åren av att det blivit allt svårare för barnfamiljerna att få ta ansvaret för sina barn på det sätt som passar den enskilda familjen bäst. Barnbidragen har höjts. Det är den största barnbidragshöjningen hittills, säger statsrådet. Ja visst. Men inte med ett enda ord nämns att de allra flesta barnfamiljer har fått betala sina barnbidragshöjningar själva, och det dubbelt upp genom de skattehöjningar som samtidigt genomförts. De flesta barnfamiljer har ingalunda fått det bättre, tvärtom. Allt fler saknar den trygghet som ett eget sparande innebär. Beroendet av bidrag, inte minst av socialbidrag, har ökat, med alla de allvarliga följder för självkänsla, trygghet och framtidstro som det för med sig. Andra har måst öka sin arbetstid för att klara ekonomin, något som i varje fall inte ger mer tid över för barnen. Det inte minst allvarliga är att alla aktuella åtgärder inom den socialdemokratiska politiken styr obevekligt vidare mot förvärvsarbete för alla småbarnsföräldrar och mot kommunal eller möjligen föräldrakooperativ barnomsorg för alla barn. Daghem kan vara och är bra för många barn, för många familjer. Men vi vet också av en lång rad undersökningar, nyligen redovisade i artiklar i Svenska Dagbladet, att vistelse på daghem t.o.m. kan vara skadlig för många småbarns hälsa på grund av deras bristande immunförsvar — och detta hur bra personalen än är. Det skulle vara intressant att få höra miljöministerns åsikt om huruvida det är rimligt att alltmer ensidigt stödja ett barnomsorgsalternativ som inte ens ur hälsosynpunkt passar alla barn. Statsrådet talade om rätten till plats i den kommunala barnomsorgen. Men denna rätt håller dess värre alltmer på att bli ett tvång. De småbarnsföräldrar som av egen och fri vilja vill ta hand om sina barn under deras viktiga småbarnsår anses nämligen ”frivilligt avhålla sig från att arbeta” och är därför inte berättigade till stöd. Det är verkligen en skrämmande cynisk, och reaktionär, inställning, som inte ger uttryck för någon positiv attityd mot barn eller mot vården av barn. Denna ensidiga familjepolitik stämmer inte överens med föräldrarnas egna önskemål, vilket omvittnas i undersökning efter undersökning. Denna ensidiga familjepolitik ger inte den trygghet för framtiden som borde vara en väsentlig grund för en riktig familjepolitik och som bidrar till att människor med tillförsikt vågar sätta barn till världen. Om föräldrarnas ansvar för sina barn försvagas, kommer också samhället att försämras, säger statsrådet i svaret. Just så är det. Därför gäller det att förbättra föräldrarnas möjlighet att ta ansvar för sina barn. Familjepolitiken måste utformas så, att familjen får rätt och möjlighet att ta detta ansvar på det sätt som i den enskilda familjen passar bäst under olika skeden. Familjen måste helt enkelt myndigförklaras, betros med att själva kunna välja den arbetsfördelning, den boendeform och den barnomsorg som passar bäst. Det allmänna kan göra mycket för att se till att detta blir möjligt, också för hushåll som har låga eller vanliga inkomster, men det kan aldrig ske genom ett ensidigt gynnande av vissa alternativ samtidigt som andra missgynnas. Familjen skall kunna leva på sin lön. Vi måste därför få en skatt som tar hänsyn till försörjningsbörda, till hur många som skall leva på inkomsten. Vård av barn måste alltid betraktas som ett viktigt och värdefullt arbete, även om det utförs av föräldrarna själva. Detta är grundläggande för att göra det möjligt — attitydmässigt och ekonomiskt — också för fäderna att kunna ta sin del av ansvaret. Stödet till barnomsorgen måste därför självfallet utformas så, att enskild barnomsorg eller föräldrarnas egen vård inte missgynnas. Slutligen måste också missgynnandet av småhusboendet, den boendeform som vi vet att de allra flesta barnfamiljer vill ha, upphöra. Det är också en viktig miljöfråga, herr miljöminister.

Herr talman! Till att börja med vill jag gärna försöka att något ytterligare konkretisera mitt svar till Gunnar Biörck i Värmdö. Jag tror inte att man ännu med säkerhet kan säga att vi har en ny trend i födelsetalen. Senast för ungefär sju år sedan hade vi en mindre uppgång i den s.k. summerade fruktsamheten, dvs. antalet födda barn per kvinna. Därefter skedde återigen en nedgång. Sedan 1983 ökar födelsetalen åter, och vi har en uppgång av det slag som vi fick i mitten av 60-talet. Detta kan innebära inledningen till en ny trend, men jag tror ändå att vi skall vara försiktiga och avvakta ytterligare någon tid innan vi gör mera bestämda uttalanden. Sedan vill jag kommentera en annan fråga som Gunnar Biörck tog upp. Sannolikt beror de något stigande födelsetalen både på de stora årskullarna från 40 och 60-talen och på en ökad benägenhet hos dem som redan har barn att föda flera. SCB har konstaterat att barnaföderskorna blir allt äldre. Under de senaste tio åren har medelåldern för barnaföderskor ökat med hela 4 år. Fyra av fem kvinnor i åldern 20-24 år har inget barn, vilket tyder på att de stora 60-talskullarna ännu inte har kunnat påverka födelsetalen särskilt mycket. Man kan därför faktiskt förvänta sig en fortsatt uppgång i födelsetalen om några år, när kvinnor födda på 60-talet kommer upp i den ålder då de flesta kvinnor föder barn. Men detta är återigen en kvalificerad gissning från min sida. Gunnar Biörck ställde slutligen frågan om det faktum att jag betonade föräldrarnas ansvar för barnen hade ett samband med att det är tomt i kassan. Nej, det har faktiskt inte ett dugg med den saken att göra. För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att betona att föräldrarnas ansvar för barnen är det grundläggande och att detta inte på något sätt står i motsatsställning till att vi i samhället gör vad vi gemensamt kan göra för att på olika sätt stödja föräldrarna. Men eftersom vi då och då får höra påståendet att vi skulle var mindre intresserade av det personliga ansvaret från föräldrarnas sida, vill jag säga att det handlar om så ofantligt mycket mer än om ekonomi. Det handlar om att man tar sig tid för barnen, att man intresserar sig för sina barn och deras fritidsintressen och att man faktiskt för sin egen skull vill uppleva så mycket som möjligt tillsammans med barnen. Jag vill påstå att det är väldigt viktiga faktorer vid sidan av de alls inte oväsentliga ekonomiska bekymren. Därmed är jag inne på förste vice talmannen Ingegerd Troedssons inlägg. Jag tror inte att människor känner igen sig när Ingegerd Troedsson försöker utmåla Sverige som ett land där föräldrar inte har möjligheter att ta ansvar för sina barn. Vi lever lyckligtvis även i det avseendet i ett ganska bra land. Det konstaterandet har inte med självgodhet att göra, utan jag tycker detta är något som vi kan vara stolta och glada över, och det är också naturligt att det genomsyrar mitt interpellationssvar. Vi vill inte alls obönhörligt driva ut någon till arbete, men vi tycker det är rimligt att de föräldrar som båda vill arbeta skall kunna göra det på sådana villkor att de känner trygghet den tid de är ifrån sina barn — trygghet i den meningen att de vet att barnen är väl omhändertagna. Men vi är angelägna om att det skall finnas valfrihet, och därför finns det i den proposition som vi har presenterat åtgärder som leder till att vi skall kunna bygga ut daghemmen. Vi skall kunna ha alternativet med kommunala dagmammor. Vi skall också ha en bra deltidsförskola, som hjälper till att klara de pedagogiska uppgifterna och förberedelserna för den vanliga grundskolan. Jag förmodar att det som Ingegerd Troedsson var ute efter egentligen var vårdnadsbidrag, fast jag kunde inte uppfatta att Ingegerd Troedsson krävde detta. Ja, vi vet vad det kostar. Det rör sig om åtskilliga miljarder kronor. Om vårdnadsbidrag är så viktigt som Ingegerd Troedsson gav uttryck för här, att vi står och faller med det för att få ett barnvänligt samhälle, är min enkla raka fråga: Varför genomförde ni icke vårdnadsbidrag under sex borgerliga år? Ni hade möjlighet. Ni startade med ett budgetunderskott på 3 miljarder. Men då visade ni icke ens ett sådant ringa intresse för vårdnadsbidrag att ni gjorde något som helst för att genomföra de klara vallöften ni utgav. Ni har helt enkelt förverkat förtroendet när det gäller att förverkliga de vackra paroller som Ingegerd Troedsson har visat så många gånger. Det är nog ingen tillfällighet att en tvåbarnsfamilj under de sex borgerliga åren förlorade 10 000-14 000 kr. i real köpkraft. Nu går det bättre för barnfamiljerna. Det är faktiskt så, om jag vågar gissa en gång till, herr talman, att födelsetalen går upp, och det kan ju har ett samband.
Herr talman! För min del kan jag inskränka mig till att tacka för de kompletteringar och svar på mina frågor som statsrådet Carlsson just har lämnat och som innebär en ytterligare konkretisering av läget. Vad beträffar diskussionen om föräldrarnas ansvar vill jag återkomma till vad jag sade i mitt första inlägg. Om man trycker på föräldrarnas ansvar på det sätt som Ingvar Carlsson har gjort i dag, torde det finnas förutsättningar för resonemang över partigränserna. Däremot vill jag inte gå in på de ekonomiska frågorna, som jag med förtroende överlämnar till förste vice talmannen.
Herr talman! Varför gjorde ni ingenting under sex borgerliga år? frågade Ingvar Carlsson. Låt mig då hänvisa till regeringens egen löntagarfondsproposition, s. 34, som på ett mycket bra sätt skildrar bakgrunden till den utomordentligt djupa kris som inträffade 1976. Läs den, Ingvar Carlsson! Den förklarar mycket. Trots denna djupa kris utvidgade vi föräldraförsäkringen från sju till tolv månader, och det är en mycket bra grund för en vårdnadsersättning. Regeringen har inte gjort ett dugg i det avseendet. Samtidigt byggde vi också ut den kommunala barnomsorgen. Naturligtvis skall de som föredrar daghem åt sina barn ha daghem. Det skall vara en förmån för dem som tycker att det är bäst för deras barn. Men det skall icke, som det nu alltmer håller på att bli, vara en skyldighet. Verkligheten är vår värsta fiende, brukar det heta bland socialdemokrater, och så är det faktiskt också. Professor Westerståhls egen undersökning visar att 44 96 av dem som har sina barn på daghem och som har socialdemokratiska sympatier skulle ha föredragit att själva kunna få ta hand om sina barn. Av dem som verkligen tog hand om sina barn och hade socialdemokratiska sympatier ville 81 9 att detta alternativ skulle underlättas och understödjas. Undersökning efter undersökning visar att två tredjedelar av svenska folket och mer än så skulle önska att stödet till barnfamiljerna innebar större valfrihet i stället för att det alltmer ensidigt inriktas på den kommunala barnomsorgen och nu också föräldrakooperativa alternativ. Vad är det för fel, Ingvar Carlsson, att barnfamiljerna med samhällets stöd, men utan dess styrning, får möjligheter att välja boendeform, barnomsorgsform och arbetsfördelning sinsemellan, att barnfamiljerna verkligen myndigförklaras? Det skulle inte bara ge trygghet för framtiden utan också trygghet i varje situation. Man har många olika alternativ att välja mellan när det gäller barnens vård, boende och barnens fostran. Detta skulle underlätta för familjerna att ta det ansvar för sina barn som vi tydligen är glädjande överens om att de skall ha.

Herr talman! Oswald Söderqvist har ställt följande frågor: 1.. Hur vill utrikeshandelsministern förklara att bulvanaffärerna med svenska vapen via Singapore kunnat pågå utan att regeringen har ingripit? 3. Vilka länder utanför Europa är i dag de största köparna av svensk krigsmateriel? 4. Pågår det en planerad avveckling/utveckling av den svenska krigsmaterielexporten till dessa länder från den statliga och privata vapenindustrins sida? 5. Ivilka nya länder utanför Europa bedriver statlig och privat vapenindustri marknadsundersökningar eller annan aktiv handelspolitik för att få i gång export av svenska vapen till dem? 6. Vill utrikeshandelsministern medverka till att vpk tilldelas en plats i den rådgivande nämnden för vapenexportfrågor? Den fråga om misstänkt smuggling av svenska vapen, som berörs i punkten 1, utreds i den förundersökning som leds av förre länsåklagaren i Örebro län. Den 10 oktober hade jag tillfälle att här i kammaren redogöra för en rad åtgärder som redan företagits med anledning av misstankarna om en möjlig vapensmuggling. Jag pekade på att krigsmaterielinspektionens personal har utökats och att en intern utredning inom handelsavdelningen i utrikesdepartementet har till uppgift att se över krigsmaterielinspektionens kontrollfunktion. Den utredningen skall också undersöka möjligheterna till ett intensifierat samarbete med bl.a. tullverket. Jag anförde också att det när resultatet av förundersökningen föreligger finns underlag för mer ingående bedömningar av vilka skärpningar av kontrolloch regelsystemet för vapenexporten som är nödvändiga. I början av sommaren kom det fram uppgifter som motiverade att behandlingen av exportansökningar från Bofors sköts upp. Därefter har kontakter tagits med Singapores regering, varvid de svenska exportbestämmelserna ingående har behandlats. Detta skedde sedan åklagaren, som beräknade vara färdig med förundersökningen i augusti månad, begärt och fått förlängd utredningstid till slutet av november, en tid som möjligen kan bli föremål för ytterligare förlängning. För att säkerställa att inte fortsatta leveranser av krigsmateriel från Bofors skall komma till annat slutmottagarland än det avsedda har krigsmaterielinspektionen fått i uppdrag att kontrollera och följa enskilda exportleveranser från Bofors. För detta ändamål har en särskild tjänsteman knutits till krigsmaterielinspektionen. Genom denna skärpta kontroll möjliggörs nu fortsatt behandling av ansökningar från Bofors. Som en förutsättning för fortsatt utförsel gäller att krigsmaterielinspektionen efter noggrann kontroll, innefattande kontakter med förundersökningsledaren, dvs. de polisiära undersökningarna, försäkrat sig om att leveransen sker helt i enlighet med gällande bestämmelser. Detta förfarande tillämpas för export från Bofors inte bara till Singapore utan även vad gäller vissa andra ansökningar där misstankar om brott kan föreligga. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare, landshövdingen i Södermanlands län, Bengt Gustavsson, för att kartlägga och gå igenom den svenska försvarsmaterielindustrins verksamhet i utlandet. De länder utanför Europa som i dag är de största köparna av svensk krigsmateriel — liksom alla andra länder som köper svensk krigsmateriel — är offentliggjorda och förtecknade i regeringens skrivelse med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1984 som överlämnats till riksdagen. På Oswald Söderqvists fjärde och femte fråga vill jag erinra om att ansökningar om exporttillstånd behandlas från fall till fall mot bakgrund av de förhållanden som råder i berörda mottagarland vid den tidpunkt ansökningen inges och prövas. Detta har industrin att ta hänsyn till och planera för. Jag vill i detta sammanhang erinra om att den utredning, som jag just nämnde, som går igenom försvarsindustrins utlandsverksamhet också kommer att granska förutsättningarna för en samhällelig kontroll av den svenska marknadsföringen av krigsmateriel i utlandet. Vad gäller interpellantens sista fråga har sammansättningen av den rådgivande nämnden beslutats av riksdagen. På grund av nämndens koppling till det samråd i dessa frågor som även sker i utrikesnämnden fann riksdagen det lämpligt att nämndens ledamöter utses på förslag av de partier som är företrädda i utrikesnämnden.

Herr talman! Först vill jag göra några reflexioner angående verkningarna av vårt nya frågeinstitut här i riksdagen. Tidigare har det varit så att flera frågor eller interpellationer i samma ämne har samlats ihop i ett svar till en gemensam debatt, och vi har i många fall fått mycket bra interpellationsdebatter med ett brett deltagande och en bra genomlysning av ämnet. Ofta har frågor som kommit i samma ämne som en vilande interpellation samlats ihop till en interpellationsdebatt. Med den nya ordningen — där man inte kan lasta statsråden, som naturligtvis är skyldiga att svara samma vecka som frågorna ställs enligt vad som har bestämts — har vi fått sönderhackade debatter. Detta ämne är ett mycket bra exempel: Mats Hellström har i tre frågesvar debatterat vapenexportfrågorna och får nu på nytt ta upp dem. Det här är en sämre ordning än tidigare, och jag anser att det bör uppmärksammas vid utvärderingen av det nya frågeinstitutet. Jag vill tacka för svaret på min interpellation och ta upp några frågor där. Den första frågan har jag inte ställt till förre länsåklagaren i Örebro län utan till Mats Hellström. Hur kunde detta gå till? Vi har haft en debatt om den svenska vapenexporten i 30 år. Under Suezkriget 1956 blossade debatten upp på allvar. Det har gjorts två utredningar, en stor i slutet av 1960-talet och ytterligare en, litet mera summarisk, för några år sedan. Det har hela tiden talats om skärpningar, ökande kontroll m.m. Efter alla dessa 30 år av debatter, riksdagsfrågor, interpellationer, motioner, propositioner osv. händer i alla fall en sådan här sak. Det är ganska anmärkningsvärt att, som jag har sagt i min interpellation, en fredsorganisa tion, trots allt med ganska begränsade resurser, som Svenska fredsoch skiljedomsföreningen med hjälp av ett par personer kan gräva fram uppgifter som regeringen och dess övervakningsinspektion, krigsmaterielinspektionen, inte har lyckats finna eller inte har brytt sig om — jag vill självfallet inte säga att det är medvetet. Det har emellertid pågått saker som har varit olagliga, och det har förbigått utrikeshandelsministern, hans krigsmaterielinspektion och regeringens kontrollorgan i övrigt. Detta är anmärkningsvärt, och det visar att någonting är fel. Utrikeshandelsministern kunde gott ha erkänt det rakt ut, när han indirekt har gjort det genom att tillsätta en utredning, extra inspektörer m.m. Det har alltså brustit i kontroll. Hur har detta varit möjligt? Jag skulle vilja ha ett mera rakt svar av Mats Hellström på denna fråga. Mats Hellström har själv engagerat sig mycket i dessa frågor tidigare, som vanlig riksdagsman i opposition mot borgerliga handelsministrar. Nu är förhållandet detsamma, när ni socialdemokrater själva sitter i båten. Det måste göras något mera radikalt på detta område, och jag skulle vilja höra litet rakare förklaringar och inte bara korta kommentarer. Sedan till frågan om länder utanför Europa. Det handlar inte bara om att neka länder att köpa vapen. Jag håller helt med utrikeshandelsministern om det som sades i ett frågesvar i går, att vi inte kan neka ens stater i tredje världen att skaffa sig vapen för att försvara sig. Mats Hellström vet emellertid lika väl som jag att det egentligen inte är på den punkten som den skarpa kritiken sätts in. Kritiken gäller det faktum att stater, ofta i tredje världen, med diktatoriska system, ibland ganska hårda och blodiga förtryckarsystem, har fått köpa svenska vapen. Frågan om exportkrediter debatterades också och klarades till en del av i går. Jag skulle ändå vilja fråga utrikeshandelsministern: Kan man tänka sig exportkrediter när det gäller vapen t.ex. till ett land som Pakistan? De har åtskilliga gånger, under olika regeringar, fått köpa vapen i olika omfattning av oss. Kan man tänka sig att den svenska socialdemokratiska regeringen med exportkrediter biträder export av vapen till ett land som exempelvis Pakistan? Det tycker jag är en intressant fråga. Frågorna 4 och 5 har med marknadsföringen att göra. Jag tycker att det som sägs i slutet på s. 4iinterpellationssvaret är tillfredsställande. Det är bra att utredaren — jag antar att det är Bengt Gustavsson — ser på marknadsföringen och reklamen. Det behövs verkligen. Gång på gång kan vi skaffa oss utländska tidskrifter där vapenleverantörer saluför sina produkter, ofta i Sverige med. Vi deltar i vapenmässor utomlands i olika sammanhang. Vi har deltagit i stora vapenmässor i Latinamerika osv. Det gäller inte bara Bofors, naturligtvis. Det gäller också statens eget verk, förenade fabriksverken, som är en icke obetydlig exportör. Jag undrar också om utrikeshandelsministern kunde ge litet mer kött på benen i den här frågan. Vad skulle man kunna tänka sig för åtgärder för att få insyn i och kontroll över marknadsföringen? Den sista frågan berör vpk:s representation. Det är klart att det finns ett riksdagsbeslut. Men det är inte förbjudet i grundlagen, inte heller för Mats Hellström, att försöka verka för att ett riksdagsbeslut ändras. Det var närmast det min fråga gällde, om det är tillfredsställande att ett parti som är representerat i riksdagen skall hållas utanför en sådan här nämnd. Det är en återgång till de frågor som ställdes i den debatt som fördes om den här frågan. Det borde vara fritt fram även för statsrådet Mats Hellström att ha en uppfattning i den frågan, även om riksdagen har fattat beslut.
Herr talman! Jag skall försöka svara på Oswald Söderqvists frågor i den ordning han ställde dem. Hur kunde det här gå till är en fråga som Oswald Söderqvist och självfallet många andra ställer. Det är bara det att de anklagelser som finns om smuggling av robotar, som skulle ägt rum 1979-1980, och en del andra anklagelser om smuggling — bl.a. beträffande sprängämnen — utreds nu av polisen. Fortfarande i dessa dagar förhör polisen personer med anknytning till Bofors om de här frågorna. Polisen har dessutom begärt ytterligare tid för sina förhör. Så länge polisen inte är säker på sin sak när det gäller hur det här har gått till måste vi avvakta tills polisutredningen är klar. Det vore både fel i sak och konstitutionellt mycket märkligt om regeringen under pågående polisutredning skulle kommentera det som sker i själva polisutredningen. Men detta är givetvis en mycket väsentlig fråga, det har jag sagt många gånger. Polisutredningen är mycket viktig för de mer långsiktiga skärpningar av vårt kontrolloch regelsystem som blir nödvändiga. Att man får grepp om systematiken kring själva smugglingen har naturligtvis betydelse för hur man sedan skall utforma mer långsiktiga skärpningar. Det har inte hindrat oss från att vidta skärpningar under själva utredningstiden. Men detta är givetvis en viktig fråga. Den andra frågan som Oswald Söderqvist tog upp är kanske något av en myt. Jag vill gärna kommentera det förhållandet att det skulle vara en liten organisation med blygsamma resurser som har gjort dessa avslöjanden, medan regeringen skulle ha varit passiv. Det är mycket värdefullt att alla, såväl fredsorganisationer som andra, som har uppgifter kommer med dem till polisen. Det är självfallet mycket bra att man gör det. Men det är ett faktum att det är först när en person som själv hävdar att han har varit delaktig i smugglingen har börjat tala till polisen som länsåklagaren har bedömt det vara möjligt att starta en förundersökning. När det gäller den andra ganska stora delen av polisutredningen, den som rör sprängämnesmisstankar, har den en helt annan bakgrund. För drygt ett år sedan kom en signal från utlandet om att det kunde vara något fel med en Boforslast. Då bad jag för min del och krigsmaterielinspektören omedelbart tullen att gå vidare med den frågan. Sedan har tullkriminalen, såvitt jag förstår, gjort ett utomordentligt fint arbete och håller på med att kartlägga dessa misstankar. Det har förvisso varit hög aktivitet från vår sida. På den tredje frågan som Oswald Söderqvist ställde kan jag bara säga att några exportkrediter till Pakistan inte har varit aktuella. Den fjärde frågan rör marknadsföringen och den är utan tvivel ett problem. Där delar jag hans uppfattning att företagen — med den lagstiftning vi nu har och med de riktlinjer vi tidigare har haft — har kunnat och kan marknadsföra helt fritt, i alla länder, gå mycket långt i kontakter, ja kanske t.o.m. till kontraktskrivande, och sedan komma till de olika regeringar som funnits under de senare åren och av dem få ett nej. Detta nej får de då respektera. Det utreds nu huruvida de i olika fall inte har respekterat det. Men detta är inte en bra ordning. När det gäller länder om vilka regeringarna helt klart har sagt, att företagen inte får tillstånd att sälja till dem, är det otillfredsställande att det ändå finns legala möjligheter för företagen att gå mycket långt i sin marknadsföring. Detta är naturligtvis ingen lätt materia. Hur kan man åstadkomma en samhällelig kontroll av just marknadsföring? Det kan betecknas som ett mjukvarubegrepp, medan vapnen kan ses som en hårdvara. Jag delar Oswald Söderqvists uppfattning om detta, och därför gav jag i somras landshövding Bengt Gustavsson i uppdrag att ta itu med den frågan.
Herr talman! Jag tror att vi har litet olika uppfattning om hur det hela kunde inträffa. Mats Hellström talar hela tiden om polisutredning på Bofors, och jag talar om regeringskansliet, krigsmaterielinspektionen och utrikeshandelsministerns eget område. Länsåklagaren i Örebro utreder ju inte vilka missar som kan ha gjorts inom departementet eller krigsmaterielinspektionen, och det var närmast det jag skulle ha velat höra litet om —- men jag kanske har uttryckt mig otydligt. Detta kan man dock mycket väl ha en uppfattning om utan att själva smuggelhistorien när det gäller Bofors och sådana saker har utretts färdigt. Hur kunde, efter alla år av utredningar och beslut, ändå en sådan här sak hända? Det är den springande punkten, som jag tycker att vi inte skall lämna så lätt. Sedan vill jag ta upp frågan om exportkrediter en gång till. Det är en ganska viktig fråga. Jag tog Pakistan som ett exempel. Det är inte aktuellt, säger utrikeshandelsministern. Men vad skulle ske om det vore aktuellt? Eller låt mig ta Indonesien, som vi nyligen har sålt vapen till. Man kan tänka sig ett sådant land som Iran, med vilket vi gör affärer med sprängämnen. Fortfarande är en stor fabrik under uppförande i Isfahan. Skall sådana länder få exportkrediter när det gäller vapen? Det är ändå litet speciellt med vapen. Det är inte vilka varor som helst. Slutligen skall jag beröra frågan om marknadsföring. Det är ett mycket bra svar som jag har fått av utrikeshandelsministern, och jag hoppas att det blir ett sådant resultat av utredningen att man kan ingripa mot det som statsrådet själv har påpekat — tendenserna hos företagen att föregå beslut genom marknadsföring och liknande. Det måste bli ett stopp därvidlag. Jag tycker att det som statsrådet anför låter bra. Till sist frågan om inflytande för partier som är representerade i riksdagen, en fråga som utrikeshandelsministern hoppade över. Utrikesnämnden har ju alltid haft övervakningsuppdrag på vapenexportområdet. Den rådgivande nämnden har tillsatts för att det skulle bli en förbättring, och jag anser - som jag sade i riksdagsdebatten när frågan var uppe — att det inte blir någon förbättring. Det blir bara en utväxt på utrikesnämnden, och det rör sig i vissa fall om samma personer. Jag tycker alltså att det rådgivande organet därmed har förlorat mycket av sin udd och sin övervakande funktion. Jag är således på den punkten fortfarande kritisk mot regeringens handläggning och mot utrikeshandelsministerns svar.
Herr talman! Den första fråga som Oswald Söderqvist ställde gällde hur smuggling kunnat förekomma, trots det kontrollsystem som har funnits i olika regeringar genom krigsmaterielinspektionen osv. Jag skall försöka att besvara frågan. Jag vill dock hävda att ett ordentligt svar måste anstå till dess polisutredningen är klar och man kan se hurudan systematiken när det gäller smugglingen varit. Jag skall ändå försöka ge vad man kan kalla ett interimistiskt svar. Vår lagstiftning på detta område — liksom lagstiftningen på, såvitt jag vet, de flesta andra områden som gäller näringslivet — utgår från, också efter den skärpning vi införde 1983, att företagen tillämpar landets lagar. Det är den grund på vilken det mesta av lagstiftningen vilar i en rättsstat av vårt lands typ. Premissen är inte att det förekommer brott, utan premissen är att medborgarna är laglydiga. Sedan har man då kontrollsystem och straffsystem, man tillgriper undersökningar och sanktioner när brott förekommer. Jag kan ta exempel från andra områden.

Inte heller på det här området har man på motsvarande vis haft poliser på företagen. Jag har tidigare sagt, att om det framgår — det får polisutredningen visa — att det under lång tid kanske har förekommit en systematisk kriminalitet på ett viktigt företag inom ett område, får man överväga om man så att säga måste gå den andra vägen och i det fallet göra den andra presumtionen. Vi har interimistiskt tagit ett steg för att minska riskerna för fortsatt smuggling. Jag kan inte ta ställning i någon skuldfråga — den utreder polisen — men de åtgärder vi nu vidtar syftar till att minimera riskerna för en fortsatt smuggling. Därför har vi en tjänsteman placerad direkt på företaget för att kontrollera enskilda leveranser. Det är ett mycket unikt kontrollförfarande, som vi i det här läget dock anser nödvändigt. Som jag skrev i svaret utreds det av en utredning i departementet hur man skall lägga upp ett framtida kontrolloch regelsystem, som måste innehålla skärpningar. Den andra frågan gällde exportkrediterna. Man kan säga att det är mycket ovanligt med exportkreditgarantier och liknande, när det gäller vapenexport. Det kan förekomma, men det har att göra med betalningsformerna i olika system. Det här är, som vi redde ut i kammaren i går, ingenting som har med bistånd att göra, utan det är ett system där företagen betalar avgifter och premier, medan staten naturligtvis står en risk, t.ex. när det gäller garantisystem. För vissa typer av affärer, för vissa områden, är kreditfinansiering den form som finns. Då medverkar svenska staten genom EKN, genom SEK, som är ett halvstatligt organ, för att svenska företag skall ha möjlighet att på något så när rimliga villkor konkurrera med andra länders företag. Det är relativt ovanligt med den typen av finansiering i vapenaffärer, men det har förekommit ute i världen ibland under senare år. Man kan, menar jag, inte principiellt avstänga den svenska försvarsindustrin från de möjligheter som andra företag ute i världen har. Men det är en fråga som får bedömas från fall till fall — självfallet med restriktivitet. Den sista frågan har riksdagen tagit ställning till. Eftersom utrikesnämnden under alla omständigheter är det viktigaste samhällsorganet för utrikespolitiken — där krigsmaterielexporten självfallet hör hemma — vore det enligt vad riksdagen har uttalat helt fel att utestänga den från samråd i de här frågorna. Då vore det också egendomligt om man hade ett dubbelt system, med en vapenexportnämnd som så att säga hade en annan rekryteringsbas än den som gäller för utrikesnämnden. Det skulle i så fall uppstå ganska konstiga ansvarsförhållanden. Det var väl den bedömning som riksdagen gjorde.

Herr talman! Jag håller naturligtvis helt med utrikeshandelsministern om att man måste förutsätta att lagarna följs och att också våra företag följer lagarna — det är självklart. Men det är bara att konstatera att det har de aldrig gjort. Vi måste låta erfarenheterna tala här. Vi känner till att dessa svenska vapentillverkande företag under alla år — Mats Hellström har under den tiden också själv varit aktiv och sitter nu så att säga i toppen av kontrollsystemet — gång på gång försökt kringgå lagarna; annars skulle vi inte ha haft alla dessa affärer. Vi kan helt enkelt inte lita på dem. Det är bara att konstatera faktum — regeringen och krigsmaterielinspektionen har blivit lurade. Dessa företag har helt enkelt kört upp er. De har inte brytt sig om att följa lagen, utan de har kringgått den. Då måste man utgå från det i det fortsatta agerandet. Det har nu tillsatts utredningar, en extra inspektör osv. Jag anser att detta måste leda fram till något slags ytterligare skärpning. Man måste visa större misstänksamhet — hur obehagligt det än kan vara — mot dessa företag, så att sådant här kan undvikas i fortsättningen. Vi får helt enkelt inte ta för givet att de följer lagen. Det är obehagligt, men vi måste konstatera att det är så. Så än en gång till frågan om exportkrediter. Vi kan tydligen vara överens om att man skall iaktta särskilt stor restriktivitet i fråga om exportkrediter för vapenexport. Av vårt tidigare meningsutbyte framgår att det ligger i sakens natur. Här måste man mer noggrant än i andra fall väga in vapenexportbestämmelserna, mottagarländernas inre förhållanden, konflikter osv. Det finns här möjlighet till tolkningar som vi måste vara särskilt uppmärksamma på, så att vi inte helt plötsligt om tre fyra år eller ännu tidigare står här med en vapenaffär, där regeringen beviljat en exportkredit och svenska vapen dyker upp någonstans där de inte borde vara. Vi bör alltså kunna vara överens om att det behövs särskilt stor restriktivitet i detta fall. Frågan om representationen får vi återkomma till. Jag tycker fortfarande att det är otillfredsställande att mitt parti, som är representerat i riksdagen och där arbetar med dessa frågor, inte skall vara med i ett sådant här övervakningsorgan. Man kan då inte tala om en parlamentarisk nämnd.
Herr talman! När det gäller den första frågan har vi redan gått ett par varv. Jag vill bara konstatera att det skett en successiv skärpning; de svenska reglerna har inte alltid varit lika stränga som de är nu. En del av de saker som utreds av polisen är anklagelser om smuggling ganska långt tillbaka i tiden — redan på 1970-talet. Det genomfördes vissa skärpningar 1971. En väsentlig skärpning kom när vi införde riktlinjerna och ytterligare restriktioner i den lag som trädde i kraft den 1 januari 1983. Som framgått av mitt svar är vi beredda att företa nya skärpningar, om det blir nödvändigt. Den polisutredning som pågår och som är nödvändig för att det skall skapas klarhet i vad som förevarit är mycket viktig för det fortsatta arbetet för att införa ytterligare skärpningar. Innebörden av den diskussion vi fört med anledning av mitt svar är helt tydlig på den punkten. Det föreligger här utomordentligt allvarliga misstankar, och vi har redan satt in extraordinära kontroller. Jag sade i mitt förra inlägg att man i fråga om exportkreditgarantier självfallet skall iaktta restriktivitet när det gäller vapenexport. Men man kan inte generellt utesluta exportkreditgarantier vid sådana här affärer.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att belysa förhållandena inom långvården och förbättra dem, så att gamla och sjuka kan känna trygghet och tillförsikt och personalen harmoni och arbetstillfredsställelse. Vidare har Ingemar Eliasson mot bakgrund av ett i massmedia uppmärksammat fall frågat mig om vilka ytterligare åtgärder regeringen kan vidta för att tillförsäkra patienterna på långvården god sjukvård och respektfull behandling. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Jag avstår emellertid från att kommentera det enskilda fall som berörts i Ingemar Eliassons interpellation, eftersom detta skall behandlas i hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Levnadsförhållandena för äldre och handikappade har under senare år alltmer uppmärksammats. Genom pensionssystemet, de kommunala bostadstilläggen m.m. har välfärden för pensionärskollektivet som helhet kunnat förbättras avsevärt under den senaste 20-årsperioden. Samtidigt kan det slås fast att många äldre funktionshindrade med stora vårdoch servicebehov lever under villkor som annars inte accepteras i vårt samhälle. Från regeringens sida har denna problematik aktualiserats utifrån flera olika perspektiv. Boendet för gamla, sjuka och handikappade har nyligen behandlats i en proposition om förbättrade boendeförhållanden för gamla, handikappade och långvarigt sjuka. I den redovisas vissa målsättningar och förslag till bostadspolitiska åtgärder. Riksdagen har i år även stiftat en ny omsorgslag, vilken innebär en satsning på normala bostäder i stället för institutioner för psykiskt utvecklingsstörda. Äldreberedningen har presenterat debattbetänkanden och faktamaterial om de äldres villkor och levnadsförhållanden. Den har för avsikt att till årsskiftet lämna ett sammanfattande slutbetänkande med förslag till riktlinjer för den framtida äldrepolitiken. Även inom civildepartementet har äldrefrågorna uppmärksammats. I slutbetänkandet från 1983 års demokratiberedning har vissa förslag lagts fram som syftar till att öka de äldres valfrihet och möjlighet att påverka den egna livssituationen, och för personalen att påverka den egna arbetssituationen. Jag har här redogjort för dessa initiativ bl.a. därför att de belyser att förbättringar av de långtidssjukas situation förutsätter insatser utifrån en rad olika utgångspunkter.

Utgångspunkten för arbetet med propositionen är att vård och service för långtidssjuka och funktionshindrade skall förmedlas på ett sådant sätt att den enskilde i så liten utsträckning som det är möjligt skall behöva förändra sina levnadsvanor och livsvillkor vid långvarig sjukdom eller funktionshinder. Socialstyrelsen och sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut, Spri, genomför för närvarande en bostadssocial inventering. Den kartläggning av förhållandena inom långvården som Göte Jonsson efterlyser har alltså redan påbörjats. Som ett steg i denna inventering kommer en enkätundersökning att genomföras vid samtliga institutioner för långtidssjukvård i landet. Utifrån resultaten av enkätundersökningen planerar socialstyrelsen också att genomföra fördjupningsstudier vid ett mindre antal institutioner i överensstämmelse med de tankegångar som Göte Jonsson framför i sin interpellation. Beträffande det medicinska omhändertagandet — som Ingemar Eliasson berör i sin interpellation — kan konstateras att långtidssjukvården i dag har en prägel av lågstatusområde inom hälsooch sjukvården. Ett av målen för regeringens fortsatta arbete är att skapa förutsättningar för ändrade attityder gentemot långtidsvården hos patienter, personal och allmänhet. Erfarenheterna från de långvårdskliniker där ett aktivt förändringsarbete har bedrivits visar att den medicinska kvaliteten i vården i hög grad är beroende av personalens attityder och engagemang. Målsättningen för regeringens arbete med dessa frågor är alltså att de långtidssjuka skall tillförsäkras ett gott omhändertagande såväl medicinskt som i alla andra avseenden.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

Jag tycker också att det är positivt att man är beredd att gå in och mera systematiskt kartlägga förhållandena, framför allt inom långvården. Jag skulle vilja fråga statsrådet vilka som kommer att få delta i enkätundersökningen — det framgår inte av svaret. Jag förmodar att såväl patienter — de äldre — och anhöriga som personal får delta. Jag tror också det är mycket viktigt att betona att undersökningen sker under sekretess, så att man verkligen vågar berätta hurdan situationen är. Det förhåller sig inte på det sättet att situationen inom långvården skulle vara så besvärande att man inte vågar redovisa förhållandena, men jag tror ändå att det rent psykologiskt är värdefullt att alla från början är medvetna om att det hela äger rum under sekretess. Jag tycker det är bra att statsrådet markerar statsmaktens ansvar härvidlag. Från moderat sida har vi tidigare menat att regeringen legat för lågt när det gällt att föra fram och diskutera dessa frågor och även ta sitt ansvar i dessa sammanhang, Det är ju faktiskt så, att riksdagen och regeringen har ansvar för hälsooch sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Det har funnits en tendens att i alltför stor utsträckning säga att det här är en fråga för landstingen, det här är en fråga för kommunerna. Därför hälsar jag med tillfredsställelse statsrådets betoning när det gäller ett aktivt engagemang från regeringens sida. Låt mig vidare understryka att det inte får bli fråga om någon långhalning. Jag vill fråga statsrådet: Hur lång tid räknar statsrådet med att det skall ta, innan vi i riksdagen kan få en redovisning av förhållandena enligt den tänkta uppläggningen av undersökningen och förslagen? Jag anser att det hastar, och man måste så snabbt som möjligt få fram ett besked. Det delade huvudmannaskapet är också ett problem i detta sammanhang. Här krigas det ju litet grand mellan landsting och kommuner, och många gamla och många som behöver kvalificerad långvård har tyvärr hamnat mellan stolarna i debatten och i den här kompetenskonflikten. Jag tycker det finns anledning att i undersökningssammanhanget ingående se efter om detta problem har bidragit till att försvåra situationen. De äldres situation, herr talman, har ju uppmärksammats under den senaste tiden, och detta är bra. Enligt min mening är det hög tid att ta upp och mer ingående föra denna debatt. Jag vill utgå från två utgångslägen. Det första är: Hur kunde det bli så här och vad är nödvändigt att göra? När vi ser på förändringen i vårt samhälle under de senaste åren finner vi ju att långvården och äldreomsorgen har hamnat litet vid sidan om, och inte minst långvården har blivit något av en förlängd sjukvård — med mindre av insatser. Det har där i viss utsträckning blivit fråga om en resignerad sjukvård, och statsrådet hade själv vissa synpunkter på detta. Utvecklingen har säkerligen ägt rum som följd av en välvillig inställning, men situationen harinte i alla avseenden varit positiv. Här menar jag, herr talman, att vi också när det gäller de äldre måste få till stånd en aktivare sjukvård. Det gäller t.ex. lårbensoperationer och starroperationer, där det blir långa väntetider för gamla. Vi får inte hänge oss åt ett lönsamhetstänkande, utan det skall vara ett humanitärt tänkande — vi måste få bort köerna i dessa sammanhang. Personalen har en svår situation. Det har jag påpekat i interpellationen, och statsrådet har sagt det i svaret. Vi måste förbättra situationen och ge personalen en bättre utbildning när det gäller de svåra förhållandena. Det är inte minst fråga om själavårdssituationer inom äldreomsorg och långvård, och vi måste ha med även denna bit i samband med undersökningarna. Det är de gamla som har byggt upp välståndet. Därför är det nödvändigt att de gamla får den vård de har behov av. De skall inte behöva vara rädda för åldrandet. Tyvärr hyser många gamla i dag en sådan rädsla. Många gamla betraktar kanske långvården på samma sätt som de äldre för länge sedan betraktade ålderdomshemmet och den s.k. fattigstugan. Det behövs mycket av psykologi för att få till stånd bättre relationer. De gamla måste redan från början kunna planera sitt åldrande i större utsträckning. Jag tror, herr talman, att alternativen i äldreomsorgen och långvården härvidlag är viktiga. Jag skulle vilja fråga statsrådet om statsrådet är beredd att i den här undersökningen också ta fram och studera olika alternativ. Man har t.ex. på Erstasjukhuset gått in för en alternativ form av vård i livets slutskede. Där tror jag att vi kan dra långtgående och positiva lärdomar och utifrån dessa förbättra situationen inom landstingsoch kommunvården. Vi skall se till att alternativen utvecklas så att de gamla vet att man inte bara är hänvisad till en form av vård utan också kan välja.

Herr talman! Jag vill först säga: För mig och för regeringen är utvecklingen inom långtidssjukvården ett prioriterat område. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi förbättrar villkoren för de äldre. Som Göte Jonsson sade är det ju de äldre som har byggt upp detta samhälle — de har alla rätt att få en god hälsooch sjukvård och en god omvårdnad. Göte Jonsson började med att ställa några frågor om den enkätundersökning som jag redovisade i mitt svar. Inventeringen skall ske i två steg. I det första går enkäten ut till alla institutioner, och sedan blir det fördjupningsstudier som kommer att gälla såväl patienter som personal och anhöriga. Det är naturligtvis viktigt att man iakttar största möjliga sekretess när denna undersökning görs. Inventeringens första steg blir klar att redovisa omkring april månad nästa år, då departementet får denna redovisning. Materialet skall sedan ingå i den proposition med åtgärder i dessa frågor som jag i mitt svar har aviserat att vi skall lägga fram under valperioden. Regeringen har legat lågt när det gäller hälsooch sjukvården, säger Göte Jonsson. Jag tycker inte att regeringen har gjort det. Men vår hälsooch sjukvårdslag är en ramlag, vilket innebär att det är sjukvårdshuvudmännen som skall ge lagen ett innehåll. Vi för alltså besluten närmare människorna, och det trodde jag var en ambition som alla partier hade. Vi har dock presenterat olika förslag. Den proposition om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården som riksdagen behandlade före sommaruppehållet var ett principprogram, där vi angav vilka åtgärder som vi menar måste till på olika områden inom hälsooch sjukvården. I denna proposition fanns också ett långt avsnitt om långtidssjukvården. Längre tillbaka i tiden behandlades i denna riksdag en annan proposition, som jag förstår att Göte Jonsson och Ingemar Eliasson inte nämner i detta sammanhang, nämligen den s.k. Dagmarpropositionen. Den gällde en ny fördelning av statsbidragen. I Dagmaruppgörelsen och i det beslut som riksdagen fattade ingick också ett extra stimulansbidrag till sjukvårdshuvudmännen på 585 milj.kr. för att stimulera hemsjukvårdens uppbyggnad. När vi tittar på den vård och den behandling som vi menar att äldre människor skall ha tror jag att det är mycket viktigt att vi utgår ifrån de gamlas egna behov och önskningar. De flesta vill när de har blivit äldre bo kvar hemma så länge som möjligt — jag tror att det gäller också för oss som i dag debatterar denna fråga här i kammaren. Då skall samhället se till att det ställs resurser till förfogande, att vi har bostäder som gör det möjligt att bo kvar hemma, att kommunernas sociala hemtjänst utvecklas och att hemsjukvården kan träda in, så att människor i så liten utsträckning som möjligt behöver vistas på slutna institutioner. Det fordras dock säkert för många, men kanske under ett kortare skede i de äldres liv. Ambitionen måste vara att i första hand satsa på ett eget boende och öppna vårdformer. Men sedan skall ambitionen också vara att göra institutionerna så hemlika som möjligt. Det är angeläget, som Göte Jonsson säger, att vi får en samverkan mellan de båda huvudmännen. Ibland kan det vara besvärligt för patienter när de märker att de två huvudmännen så att säga inte drar jämt. För patienten, för människan, skall det vara egalt vem som är huvudman. Det krävs ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting för att klara dessa situationer. Det är viktigt med en aktiv sjukvård, och jag tycker att det är vad som bedrivs på många håll här i landet. Göte Jonsson nämnde de flaskhalsar som finns när det gäller starroperationer och höftledsoperationer. Situationen är dock olika i skilda delar av landet. Det har kommit fram metoder som gör att vi genom insatser i form av de starroperationer eller höftoperationer som kan utföras i dag kan ge människor möjlighet att se eller ge dem större rörelsefrihet. Dessa metoder existerade inte tidigare. Därför finns det ett uppdämt behov, som gör att det måste till ökade satsningar. Då blir det flaskhalsar, beroende på att vi inte har tillräckligt med utbildad personal osv. Det är viktigt att vi försöker komma till rätta också med detta. Ingemar Eliasson tyckte att det vore bra om socialministern ville säga något om vad som är aktuellt när det gäller insatser för de långtidssjuka. Jag vill då säga att det i den proposition som riksdagen antog i våras finns diskussioner om gruppvård, individuell vårdplanering, ett ökat patientinflytande, kontakt med anhöriga och folkrörelser. Där finns över huvud taget en inriktning mot ett nytt tänkande när det gäller att få en bättre vård och omsorg för våra gamla. Det är detta som vi skall konkretisera ytterligare i den proposition jag har aktualiserat i mitt interpellationssvar.

Herr talman! Först vill jag säga till Erik Janson att han har missuppfattat mig. Jag sade inte att den dubbla lojaliteten på något sätt skulle kompenseras med alternativa vårdformer. Vad jag menar är att det är viktigt att personalen lika väl som patienter och anhöriga får lämna sina uppgifter under sekretess, så att inte den känsla jag talade om uppkommer. Jag ser det så, att personalen är en mycket viktig grupp — precis som statsrådet har sagt — när det gäller enkätundersökningen. Alldeles uppenbart måste personalen komma till tals med sina synpunkter, och man måste få reda på vad personalen tycker i olika sammanhang. Jag vill också understryka att jag inte har framställt min interpellation i avsikt att kritisera personalen vid svensk långvård. De anställda inom långvården har ett tungt arbete, de gör ett bra jobb och fina insatser. Jag har själv på mycket nära håll i min familjekrets kunnat konstatera vad personalens insatser betyder i svensk långvård. Jag vill klart understryka detta. Vad jag avser här är den övergripande diskussionen. Vi måste bredda den diskussionen och se till att vi skapar bättre förhållanden totalt sett inom den svenska långvården. Då är det viktigt att vi har klart för oss hur vi skall kunna uppnå detta. De gamla skall kunna bo hemma, men när de inte orkar det skall de ha möjlighet att påverka sin egen livssituation i större utsträckning än i dag. Då är det egna rummet viktigt. Men det är inte fråga om detta, utan om hela miljön. Jag talar då om den fysiska miljön, men det är också fråga om den psykiska, mentala miljön. Man måste se till att hoppet och förväntningarna finns kvar i långvården och äldreomsorgen, så att inte de gamla upplever en hopplöshet och stagnation i sin livssituation. Jag tror att det är viktigt att också personalen i sitt arbete upplever hopp och förväntan. Många gånger sprids en negativ bild av långvårdsinsatserna. Det ligger väldigt mycket psykologi i detta. Det är precis som statsrådet har sagt: Vi har inte prioriterat långvården tillräckligt. Om vi tänker på hur vi bör betrakta långvården, är det väl så att den i princip skall utgöra första klassen, den bästa klassen, inom omsorgen. Patienterna inom långvården är ju de som vistas längst i vårdmiljön. Det är därför det är så viktigt att miljön är riktig, både den mentala och den psykiska. Det är här alternativen kommer in. Jag skulle vilja vädja till statsrådet att gå in och se också på de alternativ i äldreomsorgen som vi har. Jag nämnde Ersta, men det finns en rad andra alternativa vårdformer. Valfriheten för de gamla är nämligen viktig. Det får inte vara så att man när man blir gammal, efter att tidigare i livet ha kunnat välja sin livssituation, helt plötsligt ställs inför en enda möjlighet. Det är här fråga om psykologi, om möjligheter att planera sitt åldrande. Det är mot den bakgrunden jag vädjar till statsrådet om att undersökningen skall vidgas.
Herr talman! Erik Jansons inlägg kan förbigås med tystnad. Han har inget förstått av den oro som finns hos en bred allmänhet. Han ser uppenbarligen som sin uppgift att här beskriva hur väl allt är beställt i Värmland. Den frågan kan kanske med fördel diskuteras i Värmlands läns landsting. Jag vill fortsätta min debatt med socialministern — det är ju till henne jag har ställt interpellationen. Jag har ingen invändning emot det socialministern säger. Låt mig bara inskjuta att jag inte tog upp frågan om Dagmarreformen därför att jag eftersträvade ett vänskapligt meningsutbyte om förhållandena inom långvården. Jag vill inte irritera socialministern med det förhållandet att många förlorat sin husläkare till följd av Dagmarreformen. Det finns en del saker som jag vore tacksam om socialministern ville återkomma till.

Vi vet ju att kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal och anhöriga alltid behöver förbättras. Pågår något arbete för att undvika de missförstånd som kan uppkomma i en situation som kännetecknas av känslomässiga påfrestningar och stress och där luften korsas av ibland svårbegripliga medicinska termer? Vad pågår för att påskynda utbildning och vidareutbildning som höjer statusen i långvården? Och, återigen, hur går det med det vårdprogram som siktar till att ge riktlinjer för vård i livets slutskede? Jag tror att det vore bra om vi kunde få en beskrivning av vad som här sker. Det borde vara vår målsättning att nästa gång man mäter allmänhetens förtroende för långvården färre än vad som nu sker uttalar sitt misstroende.

Herr talman! Med anledning av vad statsrådet nämnde om hälsooch sjukvårdslagen vill jag understryka att vi från moderat sida i detta sammanhang just pekade på nödvändigheten av en fungerande kvalificerad sjukvård. I detta sammanhang var den förebyggande vården mycket starkt betonad. Efter diskussioner och utifrån en moderat motion fick utskottsskrivningen en klarare markering av sjukvårdens roll inom hälsooch sjukvården totalt sett. Detta föranleddes av att vi menade att det inte minst för gamla och äldre är nödvändigt att just den kvalificerade sjukvården fungerar på så nära håll som möjligt i olika situationer. Detta gäller de beryktade höftledsoch starroperationerna. Men det gäller också andra krämpor som gamla människor har. Om väntetiderna är långa faller ju hela den positiva syn på annan äldreomsorg och vård som vi är överens om. Kan man inte gå, på grund av att höftleden inte fungerar, måste man in på långvården eller in i andra kvalificerade vårdformer. Kan man inte se, därför att man får vänta på starroperationen, är situationen precis densamma. Det var bl.a. av den anledningen som vi så starkt betonade att man måste se till att denna kombination är klar, inte minst när det gäller de äldres situation. Jag tycker att det är bra att statsrådet säger att regeringen inte är främmande för alternativ. Jag vill understryka nödvändigheten av detta. Detta är ingen kritik mot landstingskommunal eller kommunal vård och omsorg. Det handlar bara om att ge de gamla samma självbestämmanderätt som de har haft i yngre dagar och tidigare i livet när det har gällt att påverka sin situation. I detta sammanhang tror jag att ideella organisationer — kooperation och privata alternativ — skulle kunna skapa ökad trygghet för de gamla. Man skulle då kunna få en situation som innebär att människor i ett tidigare skede skulle kunna planera för åldrandet, också den del av åldrandet där det behövs mer kvalificerad vård. Människor skulle kunna göra detta tillsammans med den vänkrets, andra i samma generation, som de tidigare har haft den sociala gemenskapen med. Människor skulle kunna komma överens om att välja ett visst alternativ för att ha kvar den sociala kontakten och den sociala tryggheten som denna kontakt ger. Det är denna vidgning av trygghetsbegreppet som jag vill understryka i samband med det arbete som regeringen nu företar när det gäller äldreomsorg och långvård. Det är inte bara fråga om en fysisk och medicinsk trygghet, utan det är fråga om en social trygghet i ett vidare och bredare sammanhang.